Herr talman! Jag kan i och för sig instämma i mycket av det som S 3 vering av bostäder bostadsministern säger, att vi skall vårda det bostadsbestånd vi har, att vi skall dämpa prisökningen och att vi skall skapa ökad volym för nyproduktion. Men utgångspunkten för min interpellation är bl.a. om man uppnår dessa mål med regeringens politik. Svaret är onekligen nej. Volymen har kommit att ligga på en ganska hög nivå 1988, och bostadsministern ser inte att denna volym kommer att öka under de närmaste åren just när decemberbeslutet skall börja verka. Det har alltså ingen effekt i verkligheten. När det gäller prisdämpningen finns det ingenting som tyder på att just dessa åtgärder kommer att dämpa priserna. Tvärtom säger man från byggföretagen att den omställning som man får göra med ganska täta intervaller endast skapar problem och fördyrar byggandet. När det gäller byggvolymen kan man läsa i finansplanen på s. 60 att regeringen bedömer att bygginvesteringarna beträffande bostäder kommer att minska såväl 1989 som 1990. Det är en ganska underlig uppgift när bostadsministern säger att regeringens strävan är att öka byggvolymen för att bereda människor möjlighet att bo. Det är litet motsägelsefullt, och jag tycker nog att bostadsministern borde erkänna att det omdiskuterade decemberbeslutet i väsentliga delar inte var helt lyckat. Poseidon i Göteborg är ett exempel på detta. När en marknad vrids ur läge får man sådana effekter, vilket jag tycker är beklagligt.

När det gäller småhusen kommer det att ske en kraftig ökning under 1989. Under 1990 kommer nivån att vara ungefär oförändrad eller något lägre. Däremot kommer ombyggnadsverksamheten att kraftigt begränsas. Det är så, Bertil Danielsson, man skall läsa tabellen. Den kraftiga begränsningen av ombyggnadsverksamheten leder till att den totala nivån på byggsidan när det gäller bostäder kommer att sjunka. Det är alltså en kraftig överföring till nyproduktionen. Detta har jag velat understryka med mitt svar.

Herr talman! Carl Frick har frågat miljöoch energiministern vad hon avser att göra för att snabbt få fram stränga regler för avgasutsläpp från motordrivna fartyg. Carl Frick har vidare frågat vad miljöoch energiministern avser att göra för att hjälpa kommuner att investera i utrustningar för att få landbaserad elkraft till ankrade fartyg. Interpellationerna har överlämnats till mig. Jag besvarar dem i ett sammanhang. Samma frågor diskuterades nyligen i en interpellationsdebatt här i kammaren. I mitt svar framhöll jag bl.a. följande. Det är angeläget att vidta åtgärder för att minska sjöfartens miljöpåverkan. Det bedrivs också sedan länge ett intensivt internationellt arbete för att skydda havsmiljön. Sverige deltar aktivt i detta arbete. Dessutom har vi infört nationella regleringar för fartyg för att minska risken för allvarliga följder vid haverier. Arbetet för att skydda den marina miljön bedrivs bl.a. inom den internationella sjöfartsorganisationen IMO. Där pågår numera ett aktivt arbete för att komma till rätta med avgasemissioner och övriga fartygsrelaterade emissioner och kvaliteten på bunkerolja. Till årsskiftet kommer dessa frågor upp inom IMO:s miljöskyddskommitté. Som jag tidigare har sagt här i kammaren har regeringen givit sjöfartsverket ett särskilt uppdrag att i samråd med statens naturvårdsverk kartlägga sjöfartens miljöeffekter och utarbeta förslag till åtgärder för att minska sjöfartens miljöföroreningar. I uppdraget ingår bl.a. att studera möjligheterna att försörja de fartyg som ligger vid kaj i våra större hamnar med el från land för att på så sätt minska bullernivån samt utsläppen av luftföroreningar. Som en direkt följd av detta uppdrag arbetar en grupp med representanter från sjöfartsverket och andra myndigheter och från den privata sektorn i ett gemensamt forskningsprojekt om sjöfartens utsläpp av avgaser. I projektet ingår bl.a. att undersöka hur utsläppen från fartyg sprids lokalt och i vattnen runt Sveriges kuster. Genom en sådan kartläggning kan man beräkna hur mycket föroreningar som sjöfarten släpper ut. Gruppen skall i sitt arbete verka för att lämplig teknik används för att i största möjliga utsträckning eliminera utsläppen.

Herr talman! Jag vill tacka Georg Andersson för svaret. Med hänsyn till de miljöoch energipolitiska mål som vi har i Sverige måste hela transportsektorn ses över. De landbaserade och luftbaserade transportsystemen ger väldigt stora utsläpp. Vi vet att båttransporterna energiekonomiskt är mycket gynnsamma. Då är det väldigt viktigt att se till att fartyg inte släpper ut mer än vad som är absolut nödvändigt. Att fartyg har oreglerade utsläpp är bekant sedan länge, och därför är det ganska sent att se över frågan nu, men — Prot. 1988/89:109 bättre sent än aldrig. 8 maj 1989 Vi har en fäbless här i Sverige att utreda och åter utreda i stället för att gå till handling. Det är vackert att utreda vilka miljökonsekvenser det får i ; vattnen och i luften runt omkring Sverige när båtar trafikerar. Vore det inte — Släpp från motordrivna mycket bättre att redan med en gång fastställa maximala svavelhalter i de — fartyg bunkeroljor som fartygen använder och på det sättet enkelt få ner utsläppen? Det kunde vara en enkel och behändig metod som, såvitt jag kan förstå, inte fordrar speciellt mycket utredning. Vi vet att när man eldar oljor med svavel i får man svaveldioxid; det är obönhörligt. Det gäller alltså att se till att man använder sig av oljor med låga svavelhalter. Det gäller också att inte bara skaffa nationella regler, utan vi måste ha internationella regler så att vi får möjlighet att förbjuda fartyg som använder sig av oljor med alldeles för höga svavelhalter att komma till svenska hamnar eller gå i svensk kustfrakt. Vi måste alltså ha ett system med förhandsanmälan, där fartygen tvingas tala om vad det är för sorts bränsle de använder. Är det så att bränslena har otillåtet höga svavelhalter, måste man kunna avvisa dem och säga att de är välkomna tillbaka när de bytt oljan. Speciellt allvarlig blir situationen i mycket känsliga miljöer, t.ex. i Visby, där man nu sommartid faktiskt för att rädda staden förbjuder biltrafik. Det blir då absurt när stora fartyg ligger nere i hamnen och spyr ut sura avgaser som blåser in över den känsliga staden och bebyggelsen, som man ju faktiskt bestämt sig för att skydda. Här vore det verkligen på sin plats med att utfärda nationella regler som säger vilka högsta svavelhalter som fartyg som angör Visby hamn skall få ha och se till att de inte ligger och eldar i hamnen. De här frågorna är utomordentligt allvarliga och borde ges allra högsta prioritet, eftersom vi ju vet att båtfrakt är energiekonomiskt väldigt gynnsam. Vi borde försöka överföra så mycket godstrafik som möjligt på kustfart och fartyg över huvud taget. Då är frågan när alla dessa många utredningar beräknas vara klara och vad regeringen har för mera akuta handlingsprogram för att se till att skadliga sura utsläpp verkligen kan minskas.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Min interpellation gällde ju vad regeringen tänker göra för att minska färjetrafikens negativa miljöpåverkan via förbränning av högsvavliga oljor och den miljöpåverkan som uppstår när man använder kemikalier för att hålla kylvattenledningssystemen rena från mussellarver. Av de samlade svavelutsläppen i världen svarar faktiskt sjöfarten för en tiondel. Höga svavelhalter och förorenande drivmedel är ett stort problem inom sjöfarten. Det finns bunkeroljor med svavelhalt på långt över 4 90, men det finns också oljor med så låg halt som 0,4 96. Det förekommer också att spillolja kommer till användning som drivmedel inom sjöfarten. Den kan vara förorenad med både PCB och tungmetaller. I dag finns det varken nationella eller internationella regler angående luftföroreningar från fartygen. Sjöfarten skulle kunna vara det mest miljövänliga transportsystemet av alla. I dragkampen mellan järnvägar och vägar 47 har sjöfarten tyvärr kommit i skymundan. En förutsättning är att man kan komma till rätta med de miljöproblem som sjöfarten ger upphov till. Kommunikationsministern, som i sitt svar måhända uttrycker en viss irritation, hänvisar till att internationellt intensivt samarbete kring sjöfartens miljöproblem pågår samt att dessa frågor nyligen diskuterats här i riksdagen i en annan interpellationsdebatt. Att frågorna nyligen diskuterades indikerar väl att det är angelägna frågor som berör många och som är väl värda att diskuteras flera gånger även i denna församling. Det internationella samarbetet tycks tyvärr gå väldigt långsamt. Det vore intressant att få veta något litet mera konkret om vilka ansträngningar som görs från svensk sida för att skynda på detta saktfärdiga arbete. Sverige deltar aktivt i detta arbete, sade kommunikationsministern. Ja, men vad har Sverige gjort i år när det gäller sjöfartens miljöproblem? Med tillgänglig teknik är det möjligt att uppnå 90-99 96 NO,-rening. Stoftrening kan i dag åstadkommas till uppemot 70-90 26 med hjälp av teknik som finns i dag. När det gäller färjetrafiken finns det redan i dag rederier som frivilligt använder lågsvavligt bränsle. Men vad skall vi göra med dem som inte frivilligt tar sitt miljöansvar, som i sina miljösatsningar nöjer sig med att satsa 1 miljon i ett forskningsprojekt för att i gengäld få använda den välkända miljödekalen med pandan? De fortsätter ju att använda högasvavliga oljor och att sprida kemikalier i vattnet. Det är mycket svårt för de enskilda kommuner som har färjelägen att hantera dessa problem. Risken finns ju alltid att ett rederi hotar med att flytta till en annan kommun. Man kan också på annat sätt försöka spela ut en kommun mot en annan. Egentligen är inte det här en angelägenhet för den enskilda kommunen. Utsläppen berör ju ett betydligt större och mera ospecifiserat geografiskt område. Just därför är det mycket viktigt att det finns ett nationellt engagemang. Enligt uppgifter som jag har fått arbetar i Sverige sjöfartsverket, Sveriges redareförening, STU, transportforskningsberedningen och statens naturvårdsverk på att kartlägga situationen och att ta fram teknik för avgasrening. Jag utgår från att berörda departement också är engagerade i detta arbete. Det är således många kockar. Frågan är vad det blir för soppa av det hela. Vad är det som redan nu hindrar ett förbud när det gäller de kemikalier som används i detta sammanhang? Alla båtar använder ju inte kemikalier. Således måste det vara fullt möjligt att klara sig utan dessa. Förbud tvingar fram en bättre teknik. Svenska företag är i dag inte särskilt ledande när det gäller avancerad reningsteknik. De ledande företagen finns i stället i exempelvis Västtyskland, och det beror på att man har ställt mycket hårdare krav där. Ju hårdare krav som ställs från samhällets sida, desto mera tvingas industrin att arbeta för en förbättrad rening. Varför skulle vi inte redan i dag kunna kräva av färjetrafiken dels att det finns elanslutning för de fartyg som ligger i hamn, dels att oljor med lägre svavelhalt används? Färjetrafiken är ju ofta en affär mellan två länder — t.ex. mellan Danmark och Sverige eller mellan Finland och Sverige. Nog borde väl vi tillsammans med det andra berörda landet kunna komma fram till gemensamma krav som sedan kan ställas på de aktuella rederierna. Prot. 1988/89:109 Vpki Varberg, där ett av de berörda färjelägena finns, har räknat ut atten 8 maj 1989 övergång till lågsvavligt bränsle skulle betyda att rederiet i fråga måste höja biljettpriset med 5 kr. Det rör sig här om verksamheter där kostnaden alltid vältras över på slutanvändaren. Med tanke på den djupa miljömedvetenhet som finns i vårt land är jag emellertid övertygad om att människor är beredda att betala vad det kostar att få en kraftigt förbättrad miljö. Men som stöd behövs det tvingande beslut, beslut som tvingar rederierna att vidta erforderliga åtgärder. Slutligen skulle jag vilja fråga: Delar kommunikationsministern uppfattningen att det behövs tvingande beslut på nationell nivå för att något skall hända i detta sammanhang?

Herr talman! Till att börja med instämmer jag i Annika Åhnbergs fråga: Är det inte dags för lagstiftning? Man kan faktiskt underkasta de fartyg som anlöper svenska hamnar vissa villkor, liksom vi ställer krav på de bilar som trafikerar svenska vägar. Just därför att sjöfarten är internationell är det påtagligt att det är svårare att genomdriva miljökrav på detta område. Jag vill anföra ett typiskt exempel. Häromdagen läste jag i Svensk Sjöfarts Tidning att det tyska företaget MTU har utvecklat en ny serie av dieselmotorer. Men det finns inte ett enda ord om miljöeffekterna. Däremot finns det många tekniska data, tabeller och information. Miljöeffekterna är uppenbarligen inte särskilt högt prioriterade. När man hör svenska lastbilstillverkare redogöra för sina ansträngningar får man samtidigt reda på hur mycket de satsar på teknik i syfte att minska sotutsläppen, utsläppen av kolväten och NO,-utsläppen — alltså kväveoxidutsläppen. Det är således i princip fråga om samma teknik. I bägge fallen handlar det om dieselmotorer. Men fartygen är energisnålare än de fordon som befar våra landsvägar. Jag tänker då framför allt på långtradarna. Därför finns det all anledning att se till att lastbilsägarna har råd att använda samma kvalitativa bränsle. De har ju råd att använda sig av samma kvalitativa teknik. För motsvarande transportarbete kommer fartygen att förorena mindre än vad lastbilstrafiken gör. Det kan vara värt att tänka på detta när man jämför en landsvägsbro över Öresund med färjetrafiken över Öresund. Det råder inget tvivel om att utsläppen blir betydligt mindre om en god teknik används. Det gäller bara att se till att staten satsar på en lagstiftning som framtvingar en god teknik. Några tekniska svårigheter existerar inte.

Herr talman! Inläggen här vittnar om otålighet när det gäller miljöarbetet. Jag kan förstå att man är otålig, och jag delar också den otåligheten. Det är viktigt att vi ställer krav, men vi måste också förankra kraven i ett utredningsarbete. Det gäller ju att ha ett ordentligt underlag när vi skall formulera kraven. Carl Frick säger litet föraktfullt att vi i Sverige har en fäbless för utredningar. Jag tycker dock inte att man skall uttrycka sig föraktfullt om det 49 svenska utredningsväsendet. Det är en mycket fin tradition att vi är grundliga. Det här är dessutom viktiga frågor. Man får inte förhala arbetet. Här är det bråttom. Men det sker också ett brådskande kartläggningsoch utredningsarbete på detta område. I nummer 4 av tidningen Sjömannen finns det en redovisning i detta sammanhang. Där kan man läsa: ”Nu tar utredningen om sjöfartens utsläpp fart på allvar. Efter några månaders förundersökningar satsas i det närmaste tre miljoner kronor på att kartlägga utsläppen, utvärdera miljöeffekterna och komma med förslag till åtgärder.” År 1990 skall utredningen vara klar. Jag har fått uppgiften att det rör sig om maj 1990. Vidare konstaterar man i artikeln att trycket nu är hårt på en utveckling av rökgasrening till sjöss. Man kan läsa: ”Bakom utredandet ligger regeringsuppdraget till Sjöfartsverket förra sommaren. För trots att industrins och landtransportsidans utsläpp kartlagts noga så har ingen tidigare tittat närmare på vad sjöfarten släpper ut.” Projektledaren för arbetet konstaterar sedan: ”Det här är den första mer grundläggande undersökningen som görs i hela världen.” Jag tycker att det är ett ganska intressant konstaterande. Trots all vår otålighet över att vi inte kommer snabbare fram tycker jag att vi har anledning att känna en viss tillfredsställelse över att vi i Sverige nu faktiskt bearbetar dessa frågor med kraft och intensitet. Samtliga tre debattörer här har uttalat sig för att det borde införas tvingande nationella regler. Carl Frick konstaterar att merparten av sjöfarten gäller utländska fartyg och att vi, om vi skall ha tvingande regler på nationell nivå, också måste införa regler om rätt att avvisa fartyg som inte uppfyller ställda krav. Jag tycker nog att Carl Frick och andra här gör det mycket lätt för sig, om de tror att man kan agera på det sättet i ett så utpräglat internationellt samarbete som sjöfarten utgör. Vi får aktivt och med kraft arbeta i de internationella fora där det är möjligt för att komma fram till gemensamma ställningstaganden, och då är det värdefullt att vi har tagit fram ett underlag på vilket vi kan driva våra krav. Annika Åhnberg konstaterar att sjöfarten i den trafikpolitiska diskussionen har kommit något i skymundan. Jag kan dela den uppfattningen, men de . ärade debattörerna är litet medskyldiga till detta. Här har jag nu stått vecka efter vecka och diskuterat järnvägstrafiken. Ni har tvingat fram en diskussion om enbart järnvägstrafik som en lösning på alla miljöproblem på trafikområdet. Nu har ni upptäckt sjöfarten, och jag hälsar er välkomna i den diskussionen. Jag tycker också att sjöfarten är en viktig del av vår trafikoch transportpolitik, och därför skall vi satsa på att göra också sjöfarten miljövänlig. Vi kan då diskutera både Öresundsförbindelser och andra transportvägar med litet större nyans än vad som har skett hittills.
Herr talman! Upptäckten av sjöfarten skedde tidigt i miljöpartiets historia. 8 maj 1989 Jag tror att den finns med redan i det idéprogram som vi fastslog vid det tillfälle då miljöpartiet bildades, den 19 september 1981. Tidigare än så kan vi inte gärna ha gått ut. Beträffande de internationella reglerna för t.ex. svavelhalten, behövs det inte några långa utredningar för att visa att en olja med låg svavelhalt ger mindre utsläpp än en olja med högre svavelhalt. Det borde vara en självklarhet, och det fordrar inte något omfattande utredningsarbete. Om vi här i Sverige skall kunna sätta någon press för att få ordning på dessa frågor, vore det inte alls dåligt om vi talade om för de internationella redarna att de, om de vill befrakta på Skandinavien och Sverige, faktiskt får finna sig i att använda de oljor som vi föreskriver, därför att vi är rädda om vår miljö. Jag skulle också tro att redarnas intresse av att frakta gods på våra farvatten är så stort och att de är så lönsamhetsinriktade att de finner för gott att ändra på detta, särskilt som de vet att de också kommer att kunna ta ut eventuella merkostnader för den bättre miljö som på detta sätt åstadkommes. Jag tror alltså att det är mycket viktigt att vi här i Sverige fastlägger de krav som vi ställer och överför dem på de internationella fartygsfrakter som kommer till vårt närområde. På det sättet kan vi alltså starta en snöboll som ger verkningar långt ut över våra gränser. Vi kunde börja, som Annika Åhnberg sade, med den trafik som går mellan Sverige och de skandinaviska länderna, som inte är liten. Om vi inom Östersjöområdet, med den nya öppenheten på andra sidan havet, också kan komma någonstans kanske vi skulle kunna börja med den frakt som direkt emanerar i detta område, sänka svavelhalterna och komma till rätta med dessa problem. Det bör inte vara särskilt svårt. I dag har vi dessutom besök av den polske miljöministern, och det vore kanske en fråga att ta upp med honom. Jag har hört på radion att Birgitta Dahl skall träffa honom, och jag och några andra skall också gå på en uppvaktning, så vi kan kanske till honom framföra synpunkten att det vore bra om han sänkte svavelhalterna i sina oljor.
Herr talman! Kommunikationsministern sade att han delar de övriga debattörernas otålighet. Jag får då lov att säga att kommunikationsministern är ovanligt tålmodig i sin otålighet. Nog måste han väl hålla med om att det är sent att 1989 börja kartlägga utsläppssituationen när det gäller sjöfarten. Än värre är det om den undersökningen är unik i världen, men jag tror inte att det är så illa. Sjöfarten är absolut ingen ny upptäckt för vänsterpartiet kommunisterna, och det vet säkert kommunikationsministern. Det kan väl inte vara så illa att kommunikationsministern inte har tagit del av de många vpk-motioner som handlar om just sjöfarten. Det borde han göra, och jag uppmanar honom att göra det i fortsättningen, varefter vi kan återkomma till den diskussionen. Jag kan dessutom konstatera att jag tyvärr inte fick svar på de konkreta frågor som jag ställde i mitt första inlägg, nämligen dessa: Vad har Sverige gjort i år? Vilka initiativ har man tagit när det gäller det internationella 51 arbetet kring sjöfarten? Vad är det som hindrar att vi redan nu förbjuder användningen av denna typ av kemikalier? Vad är det som hindrar oss från att utveckla samarbetet med just dem av våra grannländer som är berörda av den gemensamma färjetrafiken? Slutligen frågade jag om kommunikationsministern delar uppfattningen att det förmodligen behövs tvingande beslut för att få de rederier som ännu inte har fattat galoppen att också gå över till lågsvavliga bränslen.
Herr talman! Det är likadant med oss i miljöpartiet som med vpk, vi har inte nyligen upptäckt sjöfarten. Personligen upptäckte jag sjöfarten 1943, när jag började utbilda mig till mariningenjör. Sedan dess har jag ägnat ungefär 30 år av mitt liv åt marina maskinerier, dock icke dieselmaskinerier. Miljöpartiet skrev, som Carl Frick sade, något om detta i sitt första idéprogram 1981. Man bör kunna ställa lagstiftningskrav på rederierna, och i första hand på färjetrafiken, som regelbundet, varje dag eller vissa dagar i veckan, trafikerar svenska hamnar. Om en lagstiftning införs med tillräckligt rådrum för rederierna att ställa om sin teknik och att byta bränslen finns det säkert goda möjligheter. Kommunikationsministeriet har ju ansvaret för allt slags trafik och de miljöeffekter som trafiken åstadkommer. Miljöpartiet förväntar sig alltså mera handgripliga initiativ än bara utredningar och förslag till internationella överenskommelser. Vi måste i Sverige också kunna visa att vi är herrar i vårt eget hus och i våra egna hamnar.

Den svåra flygolyckan vid Oskarshamn i går krävde 16 människors liv. Flertalet av de omkomna var ute i uppdrag för samhällets räkning, när den ohyggliga katastrofen drabbade dem. Deras uppdrag var att utreda statens regionalpolitiska och sociala ansvar på teleoch postområdena. Motivet för deras resa var att göra Sverige rättvisare. Var och en av de omkomna lämnar ett stort tomrum efter sig: i sin familj, vänkrets och arbetsgemenskap. Våra tankar går i denna stund till dem som förlorat en nära anhörig och vän. Den djupa personliga sorgen har vi svårt att lindra. Men vi känner ett djupt medlidande med de anhöriga. Vi deltar i deras stora sorg och saknad. Sorgen och saknaden känner vi i dag här inne — i vår kammare. Stolar står tomma. Vi har förlorat Anna Wohlin-Andersson, Anders Andersson och Hans Rosengren. Vi har mist tre avhållna riksdagskollegor och arbetskamrater. Tre kunniga och engagerade ledamöter har ryckts bort från riksdagsarbetet — tre riksdagskamrater som med stor energi och entusiasm gick in för sitt arbete. Anna Wohlin-Andersson kom till riksdagen 1976. Hon tillhörde en släkt med starka politiska traditioner. Hon hade en stark förankring i föreningslivet och i det kommunala livet i sitt hemlän Östergötland. Här i riksdagen gjorde hon betydelsefulla insatser inom trafikpolitiken och på det regionalpolitiska området. Hon hade ett speciellt brinnande intresse för skärgårdsfrågorna och för glesbygdens människor. Vi kommer att minnas Anna Wohlin-Andersson som en självständig och kunnig politiker och engagerad debattör. Anders Andersson hade redan en lång politisk gärning bakom sig, när han 1983 kom till riksdagen. Han förde med sig hit gedigna kommunala kunskaper och erfarenheter. Som ung hade han valts till kommunalfullmäktigei Västerfärnebo. Under flera årtionden hade han viktiga och framträdande uppdrag i kommunen och i Västmanlands läns landsting. Anders Andersson var lantbrukare. Med sin djupa förankring i hembygden representerade han en tradition med rötter långt bak i riksdagens historia. Vi kommer att minnas Anders Andersson som en plikttrogen och kunnig människa med ett gladlynt och trevligt sätt. Hans Rosengren invaldes i riksdagen 1985. Hans bakgrund var den fackliga och politiska arbetarrörelsen, som han tjänade på ett aktivt och 3 engagerat sätt i sitt hemlän Värmland. Han hade en stor bredd i sin politiska verksamhet som gjorde att han anförtroddes många uppdrag: LO-distriktet, HSB, länsstyrelsen och många fler. Här i riksdagen visade han ett starkt intresse för de regionalpolitiska frågorna. Vi kommer att minnas Hans Rosengren som en god och lättsam människa och kamrat — som en frisk fläkt här i riksdagen. Under gårdagen nåddes vi av ännu ett smärtsamt sorgebud. Jill Lindgren har efter en kort tids sjukdom lämnat oss. Hon fick vara verksam som ledamot av riksdagen endast en mycket kort tid. Men med sitt brinnande engagemang i miljöfrågorna gjorde hon sig påmind i utskottsarbetet och i riksdagens talarstol. På ett ambitiöst sätt företrädde hon sitt parti här i riksdagen. Vi lärde känna henne som en varm och generös människa. Våra bortgångna kamrater lämnar ett stort tomrum efter sig i vår krets. Vi kommer att sakna dem. I denna stund finns de med i våra hjärtan — med oss i våra tankar. Vi skall med stor tacksamhet minnas deras arbete i riksdagen och deras goda och värdefulla insatser för vårt land.

Vi tackar dem. Vi lyser frid över deras minne.

Med anledning av att det sålunda har framförts invändningar mot mitt remissförslag, vill jag för kammaren ge en kort bakgrund till motivet för mitt förslag. Regeringens förslag i proposition 151 har aviserats i kompletteringspropositionen, men hann uppenbarligen inte tas in i denna på grund av att förslaget krävde granskning av lagrådet. Med hänsyn till den nära anknytning som proposition 151 har till kompletteringspropositionen har jag funnit det naturligt att föreslå kammaren att denna proposition liksom kompletteringspropositionen skall hänvisas till finansutskottet.

Herr talman! För bara några år sedan var det en mycket dyster och pessimistisk bild av vårt lands regionala utveckling som redovisades i massmedia, utredningar och forskningsrapporter. Kartorna över befolkningsutvecklingen i landet var, med några få undantag, mörka. Oron för arbetslöshet och påtvingade flyttningar grep omkring sig. Sedan dess har bilden förändrats radikalt, som flera talare sade i debatten här i riksdagen före helgerna. Konjunkturuppgången, den ekonomiska politiken och ansträngningarna både centralt, regionalt och lokalt har givit resultat. Den faktiska utvecklingen är nu påtagligt bättre, och det har naturligtvis påverkat stämningsläget. Ekonomin, både för riket och de enskilda hushållen, har blivit bättre. Sysselsättningen är högre och arbetslösheten väsentligt lägre. Under de senaste åren har denna goda utveckling också nått ut till nästan alla delar av landet. Landsbygdskampanjen ”Hela Sverige ska leva” har här spelat en viktig roll. Kampanjen har inneburit en nationell kraftsamling för den svenska landsbygden. Många människor har varit engagerade i den svenska glesbygdens frågor. Samarbetet har utvecklats mellan olika folkrörelser i Sverige och mellan folkrörelser och myndigheter inom olika sektorer av samhällsplaneringen. Befolkningskartorna uppvisar i dag några få mörka fläckar. Befolkningsökningen i storstadsregionerna har avtagit. Förra året hade Stockholmsregionen för första gången på länge ett negativt inrikes flyttningsnetto. Både i skogslänen och en del övriga län med tidigare stor befolkningsminskning har vi kunnat notera positiva förändringar. Förra året ökade t.ex. befolkningen i Norrbotten för första gången på hela 1980-talet, och arbetslösheten fortsätter att sjunka. Men det är klart att denna ljusa bild inte visar hela sanningen. Arbetslösheten är fortfarande alltför hög i många av landets kommuner. Den strukturomvandling av näringslivet som var särskilt kraftig under 70-talet och början av 80-talet innebar självfallet påfrestningar som ännu inte är helt övervunna. Strukturförändringar, frammanade ur nya tekniska landvinningar, ur förändringar i arbetsorganisation och ur förändringar i världsekonomin kommer vi att få känna av också i framtiden. Men lösningen ligger inte i att bekämpa förändringen, utan i att lära sig möta den och påverka den så att vi får mänsklig nytta och glädje av utvecklingen. Den framtida politik vi skall föra för att ta till vara livskraften i hela landet måste vara den som kan undvika hoten och ta till vara möjligheterna. Regional balans är i sig ett viktigt välfärdsmål. Människor skall ha möjlighet att bo, leva och arbeta i hela vårt land. Människor skall inte tvingas att flytta runt efter jobb, bostäder och service. Men den regionala balansen är viktig också för vår ekonomiska utveckling. På samma sätt som vi socialdemokrater med framgång hävdat att arbetslöshet även ekonomiskt är ett slöseri med mänskliga resurser, hävdar vi att det är misshushållning att inte utnyttja resurserna i hela vårt avlånga land. En god regional balans är viktig för en sund nationell ekonomi. Överhettning i en del landsändar skapar inflationsdrivande flaskhalsar, samtidigt som tillgångar på andra håll i form av mark, lokaler, natur och miljö samt framför allt hos duktiga och idérika människor riskerar att bli outnyttjade. Den parlamentariska kommitté som just nu arbetar med en översyn av regionalpolitiken kommer att presentera sina förslag om en månad. Jag skall inte föregripa deras arbete eller den debatt som skall följa i dess spår. Men jag skulle ändå vilja peka på några inslag som jag anser bör vägleda den framtida regionalpolitiken. Under de senaste åren har regionalpolitiken förändrats. De statliga insatserna har allt mindre kommit att handla om företagsstöd och alltmer om att stärka regionernas infrastruktur. Inom industri-, arbetsmarknadsoch trafikpolitik har de regionalpolitiska övervägandena spelat en stor roll sedan länge. Det nya är den ökade betydelse som målet om en jämlik utveckling i hela landet har kommit att spela inom t.ex. utbildnings-, forskningsoch kulturpolitik samt när det gäller utveckling och spridning av ny teknik. Vägledande för den framtida regionalpolitiken måste också vara att de regionalpolitiska aspekterna skall vägas in i beslut som rör alla politikområden. Detta gäller t.ex. arbetsmarknadspolitiken. AMS får kommande budgetår genom en friare användning disponera 200 milj.kr. för särskilda insatser av icke traditionellt slag, vilket på ett aktivt sätt bidrar till att förstärka effekterna av de regionalpolitiska insatserna. Gemensamma arbetsmarknadsoch regionalpolitiska åtgärder är särskilt betydelsefulla för glesbygdskommunerna i skogslänen, där arbetsmarknadsutbildning, kompetensutveckling och företagsutbildning kan vara en förutsättning för att företagen skall få kompetent arbetskraft. En annan viktig förändring som skett under senare år är en allt starkare medvetenhet, både centralt och lokalt, om att en positiv regional utveckling kräver samverkan: samverkan mellan central och lokal nivå, samverkan inom länen och samverkan mellan olika politikområden. Att finna ännu bättre former för samverkan och för att ta till vara det engagemang som människor känner för sin livsmiljö bör också vara ett viktigt inslag i den framtida regionalpolitiken. Den regionalpolitiska aktiviteten har varit och är hög. Efterfrågan på lokaliseringsbidrag har bl.a. på grund av det goda konjunkturläget varit stor under de senaste åren. Detta gäller både centrala beslut och beslut inom ramen för länsanslaget, där också efterfrågan på glesbygdsstöd är hög. Allt detta är glädjande. Det är i konjunkturlägen som dessa som vi kan förstärka de regioner som behöver lyftas. Men företagens investeringsvilja och stora efterfrågan på arbetskraft ger dem goda motiv att, även utan statligt stöd, söka sig till de områden där det finns arbetskraft. Efter en noggrann genomgång av situationen i länen föreslog regeringen ändå att 200 milj.kr. ytterligare skulle anvisas på tilläggsbudget för att förstärka de regionalpolitiska anslagen, detta trots att företagens motiv att utan stöd utnyttja resurserna i våra svagare regioner och flytta expansionen dit borde vara större än någonsin. Med den extra stimulans som ett lokaliseringsstöd innebär för ett företag kan dels en etablering genomföras snabbare, dels valet av lokaliseringsort påverkas genom stödets utformning. Detta visar att regeringen är beredd att utnyttja varje tillfälle att aktivt verka för en regional utveckling och utjämning. Dessutom är vår vaksamhet vad gäller regioner med stora omställningsproblem hög. Det är inte länge sedan riksdagen tog ställning till förslag om åtgärder i Västerbergslagen, inlandet och Norrbotten. I kompletteringspropositionen har regeringen lagt ett förslag om strategiska insatser i Västernorrlands län. Sammantaget visar detta att regeringens föreslagna åtgärder pekar på dels en stark vilja att förstärka det ordinarie regionalpolitiska arbetet, dels en stor uppmärksamhet och vaksamhet på problem som kräver särskilda åtgärder.

Herr talman! ”Ute i en underbar vårsol lever hela Sverige.” Så inledde jag mitt anförande då kammaren förra onsdagen debatterade regionalpolitiken. I dag är vädret ett annat. Solen har gått i moln. I Sveriges riksdag råder sorg och förstämning, och vi sörjer våra bortgångna kamrater och har nyss hedrat deras minne med en tyst minut. Herr talman, fru statsråd! Mot denna bakgrund avstår jag i dag från att gå in i en debatt och ett replikskifte, även om det finns sakskäl för detta. Livet går alltid vidare och debatten i parlamentet likaså. Det kommer att bli fler tillfällen att debattera regionalpolitiken med statsrådet. I dag känner jag att jag personligen bäst hedrar mina bortgångna kamrater genom att ej delta i något replikskifte i den kommande debatten. Jag hoppas att fru statsrådet har förståelse för detta.

Herr talman! Den principredovisning som statsrådet gör av hur regeringen ser på de regionalpolitiska frågorna kan jag i allt väsentligt instämma i så till vida att möjligheterna skall tas till vara. Den misshushållning som det innebär att man inte satsar får inte ske. Utveckling och forskning är viktiga, säger statsrådet. Det är alldeles riktigt. Det är också riktigt att alla politikområden måste ta sitt ansvar. Men det är faktiskt mycket lång väg dit, och det hastar. Jag kan också tänka mig att en samverkan såväl centralt som regionalt är oerhört viktig i dessa sammanhang, men det är utan tvivel det som sker ute i länen. Det verkade som om också statsrådet ansåg att det är där som saker och ting skall uträttas. Som Ingela Thalén sade är det viktigt att regeringen verkligen är beredd att utnyttja varje tillfälle. Jag måste tyvärr säga att jag upplever det som att regeringen inte gör det. Det är högkonjunktur i Sverige, vilket märks också ute i de glesa bygderna. Det är faktiskt viktigt att man tar till vara de tillfällen som finns att investera nu och verkligen ge dessa möjligheter. Utifrån vad jag anförde i onsdags skulle jag vilja ställa några frågor till statsrådet. Regeringen har ju anammat folkpartiets åsikter att man skall mobilisera människorna ute i bygderna. Statsrådet uttryckte sig ungefär på det sättet i dag också. Hur ser statsrådet på detta? Hur skall det gå till? Skall besluten fattas närmare människorna? Skall medel ställas till förfogande så att snabba och effektiva beslut kan fattas? Skall länsstyrelserna få ta ett reellt ansvar för de beslut som de fattar och följa upp dem? Hur anser Ingela Thalén att detta skall gå till? Det är en principfråga som det är väsentligt att reda ut, eftersom det hastar. Högkonjunkturen kanske håller i sig bara till framåt hösten eller nästa år. Därför finns det anledning att ta vara på tillfällena, precis som statsrådet säger.

Herr talman, fru statsråd! Jag vill göra några korta kommentarer. Statsrådets anförande hördes bra, men jag saknade praktiska förslag. Jag kan ge några exempel. Fru Thalén nämnde landsbygdskampanjen. Många nya objekt tillkommer tack vare den. Därför är det mycket konstigt att man från regeringens sida inte föreslår en höjning av länsanslagen utan återigen en urholkning av dem. Det behövs också mycket kraftfulla infrastrukturella åtgärder. Men om man ser hur de tunga investeringarna i vägar, järnvägar och tele och över huvud taget mångmiljardinvesteringarna fördelas över landet, kan man inte säga att en bättre regional utveckling är beaktad. Det är precis tvärtom. Läget är nu sådant att det med tanke på den utflyttning från tre fjärdedelar av landet som skett under 60-talet och under 80-talet krävs en så kraftfull regionalpolitik att en återflyttning kommer till stånd. Jag vill ställa en fråga. Har regeringen gjort någon ordentlig analys av vad ett närmare EG-samarbete kräver i form av en förstärkning av regionalpolitiken?

Det vill vi från centern inte vara med om. Det är fel att det inte nu under en högkonjunktur ställs ordentliga medel till förfogande. Företagen skall veta att om de investerar i utsatta områden ställer sig staten bakom. Förväxla inte Volvo och SAAB, som har god likviditet, med fattiga inlandsföretag eller fattiga företag över huvud taget, vilka behöver stödet.

Herr talman! Arbetsmarknadsministern säger att radikala förändringar har skett när det gäller den regionala balansen. Jag skulle vilja säga att det är en sanning med modifikation. I stora delar av Norrlands inland, Bergslagen och sydöstra Sverige har arbetslöshetssiffrorna blivit mindre, vilket är bra. Men i dessa kommuner har utflyttningen av ungdomar och småbarnsfamiljer inte kunnat stoppas. Det har inneburit att arbetslöshetssiffrorna visserligen har blivit mindre. Men i dessa kommuner har man fått problem med ålderspyramiden, den sociala servicen och ungdomarna som skall stanna i den egna hembygden, och dessa problem kommer att finnas kvar. Därför behövs ett samlat grepp om regionalpolitiken. Visserligen har regeringens paketpolitik inneburit vissa fördelar för dessa kommuner, men den har inte lett till någon varaktig sysselsättning. Det är oerhört viktigt för människor att kunna bo kvar i den egna kommunen och få ett arbete att försörja sig på. Därför ser jag med stor oro på de tankegångar som i dag förs fram från regeringen om begränsningar i reseavdragen och om moms på bensin. Det är åtgärder som kommer att slå oerhört hårt i dessa glesbygdskommuner. Har människorna i dessa kommuner inte arbete i den egna kommunen, pendlar de över kommungränserna. För många människor kan det röra sig om 5—8 mil per dag. De åtgärder som nu diskuteras kommer att innebära att många människor tvingas flytta från den egna kommunen. Kommunerna kommer att få större problem och en oregelbunden regionalpolitik, och balansen kommer att försämras. Jag hoppas verkligen att man från arbetsmarknadsdepartementet för en ordentlig diskussion med finansdepartementet om dessa problem, eftersom de är oerhört viktiga i glesbygden i dag.

Herr talman! Helst av allt skulle jag naturligtvis vilja göra som Anders G Högmark. Det känns med hänsyn till den inledning vi haft på eftermiddagen väldigt svårt att diskutera regionalpolitik både när det gäller praktiska förslag och när det gäller principer, särskilt som postoch teleutredningen just var en utredning där man kunde förvänta sig ett antal kloka förslag som påverkar regionalpolitiken gynnsamt. Jag skall ändå ge några kommentarer och hoppas att vi kan ha en ordentlig principiell regionalpolitisk debatt i anslutning till att den parlamentariska kommitténs förslag behandlas. Sigge Godin menar att vi principiellt är överens, men han saknar de praktiska förslagen på hur man skall gå till väga ute på länsstyrelserna. Jag skall inte gå in alltför djupt i detalj, men jag har sett många goda effekter av samarbetsformer, där länsstyrelserna har varit motorerna i olika typer av projekt. Flera av projekten har redovisats tidigare här i riksdagen. Ett av projekten kan nämnas: Kälarne i Jämtland. Det finns en hel del andra liknande projekt, och det finns också aktiva insatser där länsstyrelsen går in och kopplar samman företag med varandra på arbetsmarknaden, så att man får gynnsamma följdeffekter. Detta skulle kunna tjäna som svar till Börje Hörnlund, som också saknade praktiska förslag. Landsbygdskampanjen kräver, sade Börje Hörnlund, höjda länsanslag. När det gäller landsbygdskampanjens olika förslag har vi tidigare nämnt att de kan struktureras i tre olika grupper. De grupper som berör regionalpoliti Prot. 1988/89:110 ken påverkar naturligtvis behoven av anslag till länen. En del av de frågor 9 maj 1989 som berör de nationella strategierna och strukturerna för regionalpolitiken menar jag i större utsträckning hör till sådant som den regionalpolitiska kommittén kan komma att behandla i sina förslag. Huruvida de förslagen direkt påverkar länsanslagen eller glesbygdsstödet tror jag är för tidigt att säga. Sedan till EG-diskussionen. Såvitt vi i dag kan bedöma är vår regionalpolitik, såsom den för närvarande är utformad och såsom den kan komma att utformas, helt i linje med möjligheterna att bedriva aktiv regionalpolitik också i framtiden, med något litet undantag. Analysen fortsätter och gäller bl.a. transportstödet. Företagen skall veta att samhället ställer upp, sägs det. Det är viktigt att komma ihåg att företagen får allmänt stöd av utbyggda samhällen, välutbildade människor, marknader som finns tillgängliga också i områden som är svagare. Det handlar inte bara om att ge direkt lokaliseringsstöd eller offertstöd eller vad det kan vara för direkt stöd. Det handlar om att samhället ställer upp med infrastruktur, för det gör faktiskt samhället. Det är inget tvivel om att intresset för investeringar också i andra delar än storstadslänen är så pass stort, att det tillsammans med de insatser som görs regionalpolitiskt kan innebära att vi inte får en avmattning av konjunkturen utan i stället med olika insatser kan se till att vi även i fortsättningen har en god konjunktur, som är gynnsam både regionalpolitiskt och från arbetsmarknadssynpunkt. Det är inte riktigt sant, Karl-Erik Persson, att de olika specialinsatser som gjorts för en del av landet inte skulle ha fått varaktiga effekter. Det har de faktiskt gjort. Flera av dem är också fleråriga över tiden. Alla insatser är ännu inte avklarade. Det är självklart att regionalpolitisk hänsyn måste tas när man diskuterar sådana enskilda insatser som hur skatten och olika punktskatter påverkar.

Herr talman! Det är sant som sagts här i dag att det inte är läge att diskutera regionalpolitik en dag som denna. Det är ändå väsentligt att vi försöker komma fram en liten bit. Det är riktigt att regionalpolitiska utredningen kommer med förslag, så principfrågorna kanske vi kan lämna därhän. Olika samarbetsformer ute i länen skall vi självfallet studera, så även dessa frågor kan vi lämna åt sidan nu. Som jag sade inledningsvis behöver vi väldigt mycket pengar ute i regionerna. Vi regionalpolitiker känner självfallet ett starkare tryck än vad man kanske gör om man bor i Stockholm att ta till vara möjligheterna innan det är för sent. Vi möter ständigt människor som, oavsett partifärg, undrar varför vi inte gör ännu mera nu när vi har chansen. Det är litet av detta som vi skall ta till vara. Låt oss satsa ytterligare medel, och låt oss försöka bygga upp det vi kan bygga upp under högkonjunkturen. Det är väsentligt också för framtiden. Jag ser med stort intresse fram mot att vi i höst skall diskutera vad regionalpolitiska kommittén har kommit fram till. Kan vi enas, eller blir vi oeniga? Det finns mycket mer att göra än vad man kanske kan tänka sig, men låt oss 1 för den skull inte missa tillfället att verkligen satsa de medel som vissa län faktiskt skriker efter. Jag tycker att vi inte kan avstå från det, trots att länsanslagen höjts rejält. 500 miljoner är ganska mycket pengar, men i den totala budgeten är det en spottstyver som regionerna ändå får hålla till godo med. Därför borde vi egentligen i dag ha kunnat enas om att i varje fall satsa 800 miljoner, som enligt folkpartiets mening ändå är en för liten summa. Men vi kanske kan lösa frågan i sämja i dag.

Herr talman! Jag vill börja med att understryka det Karl-Erik Persson sade, nämligen att blir det moms på bensin och dessutom försämrade reseavdrag, är det en mycket allvarlig fråga, som jag ber arbetsmarknadsministern att uppmärksamma. Jag vill dessutom tillägga att blir det även moms på biobränslen, går flera hundra arbetstillfällen förlorade. När det gäller EG vill jag inte försöka göra någon analys av vad som går för sig eller inte, utan jag menar att ett närmare EG-samarbete automatiskt leder till större centraliseringstryck. Det måste mötas med en kraftfullare regionalpolitik, om det inte skall gå åt fel håll. Den analysen undrade jag om regeringen hade arbetat sig igenom.

Herr talman! Jag menar inte att alla satsningar när det gäller den s.k. paketpolitiken har varit av ondo, för det hade varit helt förskräckligt. Men det finns exempel som man egentligen borde tala tyst om och som jag inte anklagar statsrådet Ingela Thalén för. Men regeringen talade om för kommunerna i stödområde C att de skulle satsa på turism. Då skulle de få hjälp och stöd. Man lurade dessa kommuner att satsa på turism. Men nu tar man bort bidragen för stödområde C. I de aktuella kommunerna står man där med de stora turistanläggningar som man har satsat på och som man kommer att få problem med. En representant för regeringen beviljar alltså anslag, medan en annan ser till att anslag försvinner. Men det finns också exempel på andra saker som man har gjort, t.ex. när det gäller väganslagen. Man har alltså beviljat anslag för breddning och förbättring av vägar. Men anslagen har bara räckt till hälften av det som man hade tänkt göra. Även detta har uppfattats som en väldigt konstig politik. Det är sådant här som framkallar en viss oro. Det finns således inget samlat grepp om de regionala satsningar och även de långsiktiga satsningar som kan leda till en varaktig sysselsättning i de mest utsatta kommunerna. I stället har man gjort satsningar som under en viss tid har lett till en uppgång. Men sedan ändras anslagen på ett sådant sätt att sysselsättningen påverkas negativt. Då blir det kommunerna som är ansvariga. Men dessa bär ju inte skulden till den dåliga utvecklingen på arbetsmarknaden och till sysselsättningsläget. Ändå är det kommunerna som får dra det tyngsta lasset.

Herr talman! Sigge Godin säger att det är ett mycket hårdare tryck på de riksdagspolitiker som också är aktiva i sina egna regioner på olika sätt. Visst förstår jag att diskussionen i hemkommunen eller hemlänet är väldigt starkt fokuserad till den egna debatten. Eftersom jag är politiker och också har haft Prot. 1988/89:110 andra uppdrag förstår jag detta mycket väl. Men jag tror att Sigge Godin har 9 maj 1989 fel om han drar slutsatsen att jag inte upplever det regionalpolitiska trycket lika starkt bara därför att jag är rikspolitiker och för att jag råkar vara fysiskt placerad i Stockholmsområdet. Jag känner faktiskt ett lika stort ansvar och ett lika starkt engagemang för hela landet när det gäller det regionalpolitiska stödet. Även om vi är överens om principerna, Sigge Godin, är det faktiskt inga tomma ord när jag säger att jag tycker att det i vårt land skall finnas en balans mellan olika regioner. Tilläggsbudgeten och nästa års budget tycker jag visar att vi i regeringen är beredda att fortsätta att successivt och kontinuerligt satsa på regionalpolitiken. Så något om EG-diskussionen och regionalpolitiken. Det är inte särskilt många veckor sedan den franske ministern för regionalpolitik var i Sverige för diskussioner om just regionalpolitiken inom EG. Det är klart att han redovisade en mycket subjektiv uppfattning, dvs. Frankrikes uppfattning. Men man kan ändå dra slutsatsen att det är betydelsefullt att Sverige bibehåller en mycket aktiv regionalpolitik med stark betoning på infrastruktur, utbildning, teknisk utveckling, kompetens och infrastruktur när det gäller kommunikationer av olika slag. Naturligtvis är det min förhoppning att den diskussion som vi kommer att föra efter det att den regionalpolitiska kommittén har presenterat sitt förslag också kommer att gå i den här riktningen. Det är min personliga uppfattning att detta är grundläggande och väldigt viktigt. Det är således betydelsefullt med selektiva åtgärder från tid till annan. Men de här selektiva åtgärderna måste vi kunna ompröva, om det skulle visa sig vara nödvändigt. Jag kan inte i dag avgöra om något som finns i dag helt skall tas bort eller förändras. Vad jag menar är att det inte skall vara en dogmatisk bundenhet till selektiva åtgärder. Däremot tror jag att det är oerhört viktigt att de strukturella insatserna och investeringarna är långsiktiga och att de inte är helt bundna till just selektiva insatser. Sedan något om turismen och C-områdena, Karl-Erik Persson! Det är ju inte så, att verksamheten har upphört vid de anläggningar som drogs i gång i detta sammanhang. De har fått det stöd som från början var avsett att ges. Däremot kan det vara riktigt att nya anläggningar —t.ex. sådana anläggningar som var tänkta för ett mycket större upptagningsområde — inte längre får stöd i C-områdena. Men de turistanläggningar som då diskuterades var mera primäranläggningar än sekundäranläggningar.

Jag får meddela att anslag nu har satts upp om att detta sammanträde skall fortsätta efter kl. 19.00. Vidare får jag meddela att dagens sammanträde fortsätter utan middagsuppehåll samt att voteringen äger rum, enligt vad som tidigare har meddelats, tidigast kl. 17.00.

Herr talman! Regionalpolitikens uppgift är att skapa goda förutsättningar för människor, oavsett var dessa bor i vårt land. Vidare skall regionalpolitiken medverka till att människor får arbete, rimlig service, fullgod utbildning, en levande kultur och en god miljö. Regionalpolitik är också ett medel när det gäller att någorlunda medverka till en rättvis fördelning av vår välfärd inom alla områden. Jag tvingas konstatera att den socialdemokratiska regionalpolitiken inte har lyckats. Det gäller rent allmänt men framför allt i inlandskommunerna från finska gränsen i norr till Dalarna och Värmland samt i sydöstra Sverige. Ingela Thalén gav alldeles nyss uttryck för en mycket positiv syn på hur regionalpolitiken har utvecklat Sverige. Jag skall något kommentera detta. I de flesta av inlandskommunerna ökar nu medelåldern mycket snabbare än i landet i övrigt. Barnen där har för länge sedan flyttat. Jordbruk läggs ned, oftast beroende på en alltför dålig lönsamhet. Servicearbeten försvinner. Skolor läggs ned, likaså affärer. Posten dras in. Bussen slutar att gå genom de små byarna. Tågen har för länge sedan slutat stanna vid de nu igenbommade stationshusen. De gamla tvingas alldeles för ofta in till centralortens institutionsvård, eftersom det saknas personal till hemvården i byarna. Den kommunala barnomsorgen finns — om det nu finns någon sådan — endast i centralorten. Sjukvården ”haltar” på grund av notorisk brist på läkare och annan sjukvårdspersonal. Läkarstafetterna är legio. Läkarna har en eller två veckors tjänstgöring. Sedan byter de igen. Det där med kontinuitet i vården är bara något som man har hört att andra kan glädja sig åt. Det är alltså något som inte gäller för människor i glesbygd. Allt det som jag här har beskrivit är något som gäller just nu och som händer just nu. Balansen i ungdomsgrupperna mellan pojkar och flickor, vilken är en grundförutsättning för en framtid i byarna, är borta. I dag finns det byar eller delar av kommuner där det går upp till fyra pojkar på en flicka. Pajalaaktionen för något år sedan var egentligen inte något jippo. I stället skall den aktionen uppfattas som ett rop om uppmärksamhet på ett mycket stort problem. Allt fler byar i inlandskommunerna bildar i dag ett slags ingenmansland som lever upp under några få sommarveckor. Men även detta är på väg att försvinna till följd av den allt sämre servicen. Det som för bara något decennium sedan var en levande bygd är nu en döende bygd med hastigt igenväxande åkrar och en slyskog som tränger sig fram och som kommer allt närmare de små gårdarna. Landsbygdens och glesbygdens villkor har blivit allt svårare att leva med. De regionalpolitiska hänsynen har varit och är klart otillräckliga. I det som hänt har socialdemokraterna ett stort ansvar. Herr talman! Nu står vi dessutom inför ytterligare försämringar för människor i glesbygd. Det är försämringar som föreslås i kompletteringspropositionen, där honnörsordet är skattehöjningar och åter skattehöjningar. I glesbygd finns ingen överkonsumtion, ingen överhettning att kyla av — det finns över huvud taget inte i något av Norrlandslänen, Bergslagslänen eller Blekinge. I stället slår den lämnade propositionen undan benen på allt vad regionalpolitiska satsningar heter. Den politik som socialdemokraterna vill föra är egentligen absurd. Inte löser vi problemen i glesbygdslänen genom att höja skatterna ytterligare-nu Prot. 1988/89:110 med ca 6 500 kr. per hushåll och år. Inte skapar vi några jobb genom att 9 maj 1989 pungslå småföretagen med allt högre arbetsgivarskatter. Jag måste fråga utskottsmajoritetens representant: Vad är det som driver socialdemokraterna att föra en så destruktiv politik, med den effekt som jag här har skisserat? Regional politik måste ta hänsyn. Vi moderater säger nej till att socialdemokrater genom skatteoch avgiftshöjningar gör det än svårare för människor att leva kvar i sin hembygd. Det är en otillständig politik. Låt mig, herr talman, ge några exempel: — Skattepolitiken modell s är ett verkningsfullt hinder för människor att leva i en kombinationsekonomi på landsbygden. — Den socialdemokratiska jordbrukspolitiken har tagit livet av all nyföretagsamhet. Det etableras praktiskt taget inte några nya jordbruksföretag i dag. — Energibeskattningen innebär ett hinder för människor i glesbygd. Det blir bl.a. allt dyrare att använda bilen — som är oumbärlig och ett livsvillkor där kollektivtrafik är något man bara kan läsa om. — Reseavdragens försämringar kommer att tvinga människor från landsbygden. — Bostadspolitiken innebär allt större svårigheter att få bygga på landsbygden. — Småföretagens roll i framför allt inlandskommunerna har först nu uppmärksammats av socialdemokraterna i Sveriges riksdag. Nu säger de sig vilja värna om de mindre företagens möjligheter att utvecklas — en läpparnas bekännelse. I handling visar de en helt annan sida, exempelvis genom ett skattesystem som är diskriminerande för de små företagen, som är misstänksamt och andas ett stort misstroende mot företagaren, hans familj och andra närstående. — Det är endast genom de mindre företagens intresse och tro på framtiden, genom deras vilja att utvecklas, att etablera och att expandera, som inlandskommunerna kan räddas kvar. Saknas dessa incitament blir det ingen utveckling. Vi måste — om glesbygden skall kunna räddas — stödja och främja, inte hindra, som den socialdemokratiska politiken alldeles för ofta har gjort och fortfarande gör. Moderata samlingspartiets förslag om sänkta arbetsgivarskatter — löneskatter — med 10 96 i stödområde A och 3 96 i stödområde B skulle ge allt inland samma kick som företagen i Norrbotten har fått genom sänkta avgifter. Socialdemokraternas ovillighet härvidlag är ett hinder för inlandet att leva vidare. Den samlade borgerligheten har i arbetsmarknadsutskottet drivit igenom en höjning av länsanslagen med 110 milj.kr. i år — mot socialdemokraternas vilja. Därigenom har vi gett länsstyrelserna ett handtag för att de skall kunna hjälpa framför allt inlandskommunerna. Samma sak hände för ett år sedan. Socialdemokrater! Prestige får inte vara ett hinder för att hjälpa glesbygden. Herr talman! Människor i glesbygd accepterar ofta långa pendelavstånd till sina jobb för att kunna leva kvar i sin hembygd och sin invanda hemmiljö. Då får inte skattelagstiftning eller annan lagstiftning bli ett hinder. Vad har vi 15 vunnit på att vi har avfolkat inlandskommunerna? Vad har vi vunnit på att landsbygden inte har getts möjligheter att överleva? Vad har vårt land vunnit på att människor har tvingats från inlandskommunerna, mot sin uttryckliga vilja? Det är socialdemokraterna i denna kammare som är svaret skyldiga. Det är deras politik som har lagt grunden för utvecklingen. För att vi i riksdagen skall kunna fatta beslut om en bra regionalpolitik måste vi förstå människorna. Gör vi inte det blir det inte några bra beslut — då misslyckas vi. Varför vill människor i glesbygd stanna kvar trots svårigheterna? Det är egentligen en fråga som vi måste ställa oss, om vi inte har gjort det. Jag vill något skissera vad det är som gör att människor ogärna vill flytta. Det är inte bara jobbet. Människor i glesbygd och på landsbygd lever i en långt bättre livsmiljö än människor i storstadsområden. De har tillgång till frisk luft, friska vatten och en livsbejakande natur, med närhet till fjäll och hav. Vad är alternativet till detta? Vad blir det för en tillvaro om de tvingas flytta?

Det är också de näst intill oöverstigliga hindren i försöken att finna en plats för de mindre barnen på ett dagis, en sjukvård som inger oro för framtiden, en äldrevård som skrämmer och skapar otrygghet, ett livsmönster där alkoholoch narkotikamissbruk har fått som följd ett accelererande våld och en kraftigt ökande brottslighet. Herr talman! Vem vill utan kraftiga protester flytta till detta? Vem vill lämna möjligheterna att få leva i harmoni med sin natur, med andra människor och med sig själv? Det är allt detta som vi i våra riksdagsbeslut skall ta hänsyn till — det är detta som skall vara vägledande. Våra beslut i riksdagen får inte fortsättningsvis bli hinder, utan de skall vara stödjande — och det är bråttom om inlandet inte helt skall tömmas på folk. Riksdagsmajoritetens tidigare beslut har medverkat till den nuvarande situationen ute i glesbygden. Socialdemokraterna måste ompröva sin regionalpolitik. Herr talman! Jag yrkar bifall till de moderata reservationerna till betänkandena 13 och 19.

Herr talman! Den svartmålning som Erik Holmkvist gjorde här i kammaren är helt oigenkännlig för det svenska folket. Som jag berättade i mitt inledningsanförande i onsdags, finns det i dag en stark framtidstro i glesbygden, inte minst i inlandet. Jag berättade då att länsarbetsnämnderna i Norrlandskommunerna numera reser runt till storstadsregionerna för att försöka få tag i duglig arbetskraft eller arbetskraft över huvud taget. Det är en situation som vi inte har haft på många år, om ens någonsin, i Prot. 1988/89:110 Norrlandslänen. 9 maj 1989 Erik Holmkvist pläderade mycket varmt för sänkta arbetsgivaravgifter. Jag tycker att vi skall vänta på den regionalpolitiska kommitténs uttalande. Den tittar just på hur det har gått i Norrbotten. Enligt det jag hittills har sett av det som har hänt i Norrbotten under de år de har haft sänkta arbetsgivaravgifter har företagen visserligen blivit solidare, men de har inte investerat mer. Det har faktiskt investerats mer i Västerbotten under de här åren än vad som har skett i Norrbotten. Jag tycker nog, med tanke på hur mycket pengar sänkta arbetsgivaravgifter kostar — ungefär 400 milj.kr. om året — att man först skall begrunda om denna minskade avgift verkligen kommer rätt ställe till godo eller om det finns anledning att använda pengarna på något annat sätt. Men som sagt var vill vi avvakta den regionalpolitiska utredningen. När det gäller moderat regionalpolitik tycker jag inte att Erik Holmkvist har så mycket att komma med. Moderaterna föreslår neddragningar av de flesta anslagen. Det är enbart länsanslaget som de, tillsammans med de andra borgerliga partierna, försöker att höja. Jag tycker att det är ett bra anslag. Men vi har från socialdemokraternas sida sagt att skulle det visa sig bli kärvt och fattas pengar, finns det möjligheter för regeringen, precis som man har gjort nu i vår, att återkomma och begära mer pengar. Länsstyrelserna får nu 690 milj.kr. att fördela. Det tycker vi räcker för närvarande. Blir det kärvt går det bra att återkomma.

Herr talman! Socialdemokrater använder sig ofta av precis det grepp som Marianne Stålberg använde sig av, man rubricerar en verklighetsbeskrivning som svartmålning. Den bild jag redovisade upplever Marianne Stålberg som svartmålning. Ändå är det en beskrivning av situationen i dag. Sänkta arbetsgivaravgifter för företagen i Norrbotten har inneburit, precis som Marianne Stålberg sade, att man där har fått starka företag som har möjlighet att stå pall om det börjar blåsa litet extra. Nu har vi en högkonjunktur, så nu kanske det inte märks särskilt mycket. Men den dag konjunkturen vänder, och det gör den förr eller senare, är det bra att vi i Norrbotten äntligen har fått företag som orkar stå rycken när det behövs, som kan fortsätta att expandera och utvecklas. Sänkta arbetsgivaravgifter har varit bra, men egentligen, enligt det förslag som vi har lagt fram, skulle allt näringsliv omfattas av detta. Sedan frågar Marianne Stålberg vad moderat regionalpolitik är. Jo, det är inte i första hand bidrag. Det har aldrig varit det. Socialdemokraternas förslag och socialdemokraternas regionalpolitik har alltid gått ut på att höja bidragen, ge mera pengar. Men det har ändå inte löst problemen, som vi har sett. I dag är fortfarande många tusen utan arbete i Norrbottens län. Jag vill också något knyta an till mitt första inlägg i denna debatt. Hur kan Marianne Stålberg säga att 6 500 kr. mer i skatt per hushåll hjälper glesbygden, när vi redan i dag har så stora svårigheter? På vilket sätt hjälper detta glesbygden? Jag vill ha svar på den frågan och på en fråga till: På vilket sätt, Marianne Stålberg, hjälper socialdemokraternas ökade skatter på 17 småföretag småföretagarna att expandera och utvecklas i inlandskommunerna, från finska gränsen ned till Dalarna, Värmland och sydöstra Sverige? På vilket sätt kan det hjälpa dem? Socialdemokratisk regionalpolitik är ingen bra regionalpolitik. Marianne Stålberg behöver bara svara på de två frågor jag har ställt, så kanske vi får ett klart besked.
Herr talman! Förslagen i kompletteringspropositionen har vi anledning att diskutera längre fram, därför svarar jag inte på den frågan för närvarande. 200 000 nya jobb har tillkommit i Sverige sedan 1982. Arbetslösheten är i dag ungefär 1,3 90. Jag kan inte tycka att det är ett dåligt resultat i Sverige i dag. Jag minns att det kom flera rapporter om småföretagarna under valrörelsen, som inte är så avlägsen. Alla de rapporterna, som kom från de egna småföretagarföreningarna, berättade att småföretagarna aldrig hade investerat så mycket, att de aldrig hade tyckt att det var så bra i Sverige som det var just då, under 1988. Den trenden fortsätter under 1989. Jag förstår fortfarande inte den oro som Erik Holmkvist pratar om och den svartmålning som han ägnar sig åt.
Herr talman! Marianne Stålberg ville inte svara på de två frågor som jag har ställt om på vilket sätt inlandet hjälps av att man höjer skatten med 6 500 kr. per hushåll eller av att man belastar småföretagen med ytterligare skatter. Jag frågade på vad sätt detta hjälper inlandet. Då säger Marianne Stålberg: Det svarar jag inte på. Det tror jag det. Det är en orimlig fråga att svara på, Marianne Stålberg. Jag vill bara konstatera att vi under många år har haft en utomordentligt lång högkonjunktur, som har hjälpt allt svenskt näringsliv, och inte bara vårt lands näringsliv utan även näringslivet utanför våra gränser. Det har varit en utveckling som också vi har dragit nytta av. Det har inte varit socialdemokratisk politik eller regionalpolitik som har givit detta resultat, utan det har varit den internationella högkonjunkturen som hjälpt upp utvecklingen. Marianne Stålberg avslutade med att säga att svartmålning är vad jag har givit uttryck för. När socialdemokrater får höra hur det ser ut i vårt land i dag, hur situationen ter sig för, i detta fall, inlandskommunerna, vilka hastigt avfolkas, då är det svartmålning. I själva verket är det en beskrivning av verkligheten. Marianne Stålberg, detta var egentligen ganska avslöjande för socialdemokratisk regionalpolitik.

Herr talman! Jag vill i mitt inlägg i den regionalpolitiska debatten särskilt uppehålla mig vid frågor som rör landsbygdens utveckling. Det är ingen överdrift att påstå att utvecklingen efter regeringsskiftet 1982 har medfört en allt kraftigare regional och inomregional obalans och att landsbygdens problem och framtidsfrågor har behandlats mycket styvmoderligt i samhällsarbetet. Vi i centerpartiet anser att detta är en felaktig politik. Om vi skall få en decentralistisk utveckling i samhället, och därmed en bra miljö, är just insatserna för att utveckla landsbygden av stor betydelse och en central del i politiken. Regeringens politik har varit koncentrationsinriktad. Detta har lett till att befolkningsunderlaget minskat mycket kraftigt för landsbygden och dess tätorter. Det kom nyligen en rapport från ERU, expertgruppen för forskning om regional utveckling, som visar att befolkningen i de mest utsatta kommunerna minskat med nära en miljon invånare under det senaste decenniet. Utarmningen har faktiskt gått så långt att det krävs en inflyttning av ungdomar och unga familjer till många områden om bygderna skall ha en reell chans att överleva på lång sikt. För att få en positiv utveckling krävs en helhetssyn i det politiska beslutsfattandet. Det innebär att också landsbygden, småorter och småkommuner, måste få sin rättmättiga del av de statliga medel som satsas på utveckling och infrastruktur. Centern har i motioner till riksdagen i år och många gånger tidigare fört fram krav på insatser — det gäller insatser för småföretagen, förbättrade vägar, förbättrad skatteutjämning, ökade länsanslag och särskilda medel för landsbygdsutveckling, för att nämna en del av våra krav. Börje Hörnlund redogjorde för detta i sitt inlägg när debatten påbörjades i förra veckan, och jag skall inte upprepa vad han sade. Jag villi stället uppehålla mig vid vår motion A477 angående landsbygdsut Prot. 1988/89:110 veckling och det krav vi ställt om ett särskilt anslag på 200 milj.kr. för 9 maj 1989 utvecklingsinsatser på landsbygden. Vi i centerpartiet menar att dessa medel skall avsättas till projekt som inte kan finansieras över de ordinarie länsanslagen. Men utskottets majoritet är tyvärr mycket kallsinnig till centerns krav. Det är egentligen förvånande med denna kallsinnighet. Under två års tid har vi haft den riksomfattande kampanjen ”Hela Sverige ska leva” och statsråd, riksdagsledamöter och andra personer i framstående ställning har vid upprepade tillfällen gjort en mängd positiva uttalanden om hur värdefull den svenska landsbygden är. Kampanjens målsättning var ”att samla och inspirera en folkopinion som visar vägen för och leder till debatt och handling för en levande bygd och natur”. Nog har många människor känt sig inspirerade och deltagit i debatten. Här kan man verkligen tala om folkopinion: e Runt 50 000 människor har deltagit i lokala studiecirklar i syfte att ta fram handlingsoch utvecklingsprogram för bygden. e Genom folkrörelsekommitténs arbete har över 500 000 människor engagerats i budkavleaktiviteter och opinionsmöten. e Ca 1 000 bygdekommittéer och mängder av människor har arbetat för att ta till vara bygdens gemensamma intressen. En del av dessa kommittéer bildades faktiskt innan kampanjen kom i gång, eftersom man insåg att utvecklingen gick åt galet håll när det gällde landsbygden. Kampanjen kulminerade i landsbygdsriksdagen i Umeå, där beslut fattades om närmare 300 krav, varav ca 200 ställdes till regering och riksdag. Arbetsmarknadsministern var där och talade i positiva ordalag om kampanjen som början till något nytt, men när det gällde de viktiga frågor som debatterats och de över 200 kraven så får man enligt ministern vänta till dess den regionalpolitiska utredningen sagt sitt. Det måste ha känts som något av en kalldusch. Nu måste riksdagen visa att vi vill leva upp till målsättningen för kampanjen. Vi får inte svika alla dessa människor som så intensivt engagerat sig för sin bygds framtid. Det brådskar med konkreta initiativ och projekt, och det krävs att speciella medel anvisas. Centerpartiet har krävt att 200 milj.kr. anvisas på ett särskilt anslag för landsbygdsutveckling. Vad säger då utskottsmajoriteten? Jo, man säger att ”kampanjerna och folkrörelsearbetet har varit en stor framgång — — — genom att en omfattande lokal mobilisering har åstadkommits”. Man säger vidare att aktiviteterna har ”inneburit en viktig psykologisk signal från statsmakternas sida om landsbygdens betydelse och tilltron till dess utvecklingsförmåga”. Man säger också att: ”Utskottet delar motionärernas uppfattning att det pågående arbetet nu bör fördjupas och intensifieras med inriktning på att utveckla lokala projektoch företagsidéer. Det är utskottets mening att tillräckliga resurser måste avsättas för detta arbete. De största resurserna finns regionalt, exempelvis i form av länsstyrelsernas anslag för regionala utvecklingsinsatser.” Ja, vi är naturligtvis glada över att vi har fått majoritet i utskottet för en utökning av länsanslagen med 110 milj.kr. Det är en kompromiss — men den ger alltså 800 miljoner att fördela till länen för regionala utvecklingsinsatser. 21 Prot. 1988/89:110 Länsanslagen är för länsstyrelserna en resurs som visat sig ge både 9 maj 1989 konkreta och varaktiga sysselsättningstillfällen och ökade möjligheter att mor tr Ra oo upprätthålla samhällsservice i utsatta landsoch länsdelar. Men såsom länsanslagen hittills fördelats har vi en stark prioritering av skogslänen. Det här budgetåret, exempelvis, har ca 80 Jo av de medel som tilldelats länen gått dit. Jag menar inte att de inte behövs där — men det blir för litet kvar att fördela till övriga län, när summan inte är tillräckligt stor. I flertalet län utanför stödområdet uppgår länsanslaget till mellan 3 och 6 milj.kr. Medlen används för projekt, glesbygdsstöd och investeringsbidrag — och de är de enda regionalpolitiska medlen av ekonomisk art i länen utanför stödområdet. Men att de här medlen har varit otillräckliga framgår klart av de motioner som väckts från bl.a. företrädare för län i sydöstra Sverige, t.ex. Blekinge, Kalmar, Östergötlands, Kronobergs och Jönköpings län. Blekinge är som bekant ett län med stora problem. Mea också i de övriga länen finns kommuner med en negativ utveckling. Vad vi nu förväntar oss är att vid fördelningen av länsanslagen skall speciellt beaktas de krav som en positiv utveckling av landsbygden över hela landet ställer på anslagsfördelningen dels mellan länen, dels vid fördelning av länsanslaget inom länen. Nu får vi alltså förhöjda länsanslag — men de 200 miljoner till utvecklingsinsatser på landsbygden under kommande budgetår som centern föreslår behövs också. Dessa pengar, tillsammans med länsanslaget, skulle göra stor nytta i utsatta delar över hela landet, och många idéer som sprungit fram ur landsbygdskampanjen skulle vara möjliga att förverkliga. Jag vill beröra en annan central fråga för landsbygden. Det är kravet på ett öppet och varierande landskap. Grunden för detta är ett livskraftigt jordbruk. I flertalet län utgör jordbruket stommen i landsbygden. Även om debatten härom kommer upp i annat sammanhang vill jag ändå påminna om att jordbruket är en mycket viktig del i regionalpolitiken. Det är ingen överdrift att påstå att jordbrukarna känner både oro och missmod inför framtiden på grund av den hittills förda politiken — och jordbruk försvinner i allt snabbare takt. Bara i mitt eget län — Jönköpings län — har under åren 1982-1988 en fjärdedel av mjölkproducenterna upphört med produktionen, och nedläggningen av åker går nu allt snabbare som en följd av detta. Detta kan bara inte få fortsätta. Enligt centerpartiet är det väsentligt att all åkermark som i dag är avsedd för livsmedelsproduktion hålls öppen. För om jordbruken försvinner försvinner även underlaget för annan service på landsbygden. Det blir också svårt — för att inte säga omöjligt — att bjuda på det öppna landskapet som en fri nyttighet. Jag yrkar med detta bifall till reservation nr 22. Jag vill beröra ytterligare två reservationer som också de hör intimt samman med landsbygdsutveckling. De här reservationerna är gemensamma för centerpartiet och folkpartiet. Den ena reservationen — nr 17 — gäller servicebidrag till glesbygdsbutiker. Här menar vi att i stället för konsumentverket är det länsstyrelserna som skall avgöra vid beslut om stödåtgärder. De känner länen och har god kunskap om strukturen. Det är angeläget att slå vakt om dagligvarubutiken. Den har en stor Prot. 1988/89:110 funktion att fylla, dels som en grundläggande servicefunktion, dels som en 9 maj 1989 sammanhållande länk i bygden. I reservation nr 16 tar vi upp frågan om transportstöd i skärgården. För den som bor på en ö utan broeller färjeförbindelse kan transporterna vara både besvärliga och kostsamma. För att underlätta härvidlag kan kommuner och länsstyrelse med stöd av glesbygdsförordningen utge transportstöd för vissa transporter. Men det får bara utbetalas i ett ”inledningsskede” om högst tre år. År 1980 infördes på försök transportstöd i Östergötlands skärgård. Det här stödet visade sig fylla ett stort behov och vara mycket positivt för näringarna på öarna. Men behovet kvarstod naturligtvis också efter de tre inledande åren, och länsstyrelsen i Östergötland har därför varit tvungen att använda andra vägar för att kunna tillgodose de behov som transportstödet fyller. Här föreligger nu i motioner krav på en ändring av glesbygdsförordningen så att statligt bidrag kan utgå till transportstöd i skärgården utan begränsning till ett inledningsskede. I centerpartiet anser vi att det är helt rimliga krav som förs fram i motionerna och att detta också är en rättvisefråga. Vi anser att de kostnader som kan uppkomma för berörda län skall beaktas vid fördelningen av anslaget till regionala utvecklingsinsatser. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till de reservationer som undertecknats av centerledamöter och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det har under ett tjugotal år i Sverige förts en regionalpolitik vars mål är att skapa likartade villkor och möjligheter för människans välfärd. Men tyvärr är vi många som konstaterar att de högt ställda målen i praktiken inte infriats för människorna i de norrländska glesbygderna. Det är som om regeringen blundat och kört förbi vissa särskilt svåra regioner med skygglappar. När den socialdemokratiska regeringen tillträdde 1985 var dess målsättning den tredje vägens politik — en politik som misslyckats, måste vi konstatera. Västerbottens inlandskommuner är i dag lika fattiga både på människor och på kapital. Jag vill påstå att inlandet förblöder. Dessutom väntar nu nya pålagor, som t.ex. försämringar av reseavdraget. Den största underlåtenheten från regeringens sida är dock bristen på samordning inom regionalpolitiken. Olika sektorsområden som påverkar regionalpolitiken samordnas inte utan drar åt olika håll. Postkontor dras in samtidigt som industrihus etableras. SJ upphör med personoch godstrafik på grund av sviktande kundunderlag osv. Folkpartiet har ställt krav på en ny regionalpolitik som ger människorna i glesbygden en chans till mobilisering av både befintliga resurser och en utveckling med framtidstro. Vi saknar regeringens långsiktiga satsning på utbildning och på infrastruktur. Vi har därför ställt krav på en ny regionalpolitisk utredning för att man bättre skall kunna överblicka möjligheter och konsekvenser. Utredningen skall nu, som också sagts under debatten både i dag och i onsdags, så småningom lägga fram ett förslag. Tyvärr synes 23 förväntningarna på en helhetssyn för regionalpolitiken inte bli infriade. Utredningen har inte givits tillräckligt med tid och kompetens för att djupare tränga in i problematiken. Den s-märkta regionalpolitiken har för Västerbottens del inneburit en fortsatt befolkningsminskning i fjällkommunerna. Det är ett faktum som tyvärr ofta hoppas över både av statsråd och av andra socialdemokratiska företrädare. Ett flertal propåer har tillställts regeringen om förhållandet. Den omständigheten att det råder högkonjunktur i landet i övrigt har inte medfört fördelar för inlandet, utan befolkningsutflyttningen har i stället förstärkts. Det saknas, som jag tidigare sagt, en målmedveten strategi från regeringens sida för att stärka framför allt de svaga och små fjällkommunerna. Under 25 år flyttade 22 000 människor ut från Västerbottens inland, dvs. lika många som i dag sammanlagt bor i kommunerna Sorsele, Vilhelmina och Storuman. Under perioden 1980—1987 ökade befolkningen i Västerbotten endast i två av länets femton kommuner. I övrigt är befolkningsutvecklingen negativ. Länsstyrelsens rapport visar på en befolkningsminskning för 1988 på 152 personer och för 1987 på 404 personer i inlandskommunerna. Befolkningsminskningar av denna storleksordning innebär självfallet konsekvenser för möjligheterna att upprätthålla både en kommersiell och en offentlig service. Denna negativa utvecklingsspiral leder till försämrat serviceutbud, som i sin tur medför ytterligare avflyttning. Det är många med mig som har ställt frågan om Norrlands inland kommer att bli en koloni. Jag tror att det blir så, om inte den socialdemokratiska regering som nu har makten inser sitt ansvar. Det paradoxala förhållandet råder nu att det, samtidigt som ungdomar, därav merparten kvinnor, flyttar ut och sugs upp av högkonjunkturens strömmar, råder brist på kvalificerad arbetskraft, s.k. nyckelpersoner, som läkare, lärare, ingenjörer och ekonomer. Rekryteringsproblemen kräver en särskild åtgärdsstrategi som tyvärr saknas. Folkpartiet har i annat sammanhang bl.a. föreslagit att läkare skall få möjlighet till avskrivning av studielån om de tjänstgör inom områden som det är svårt att rekrytera till — men regeringen avvisar förslaget. Vi tror inte att man kan utveckla en glesbygd, när den ena statliga handen drar in nödvändiga infrastrukturella verksamheter — vilket bl.a. blir följden genom bristen på läkare — medan den andra statliga handen i sin tur försöker utveckla glesbygden. Ett färskt exempel gäller borrkärnearkivet i Malå. Trots att målet var en särskild regionalpolitisk satsning, placerades chefstjänsten i Uppsala. Så var det med den regionalpolitiska satsningen! Jag kan tillägga att det fanns en behörig sökande på plats i Malå för den här tjänsten. Trots det ville regeringen inte att den personen skulle få chefstjänsten. Ett ytterligare exempel är regeringens och socialdemokraternas motstånd mot förslaget att stärka universitetet i Umeå med 30 milj.kr. — som vi häromveckan röstade igenom. De 30 milj.kr. skall framför allt användas för s.k. distansutbildning. Vi i folkpartiet har grundsynen att utbildning, särskilt den högre utbildningen, är en allt viktigare faktor för utvecklingen av en region. Varför går då socialdemokraterna emot detta? Denna satsnings betydelse måste bedömas med utgångspunkt i både ett utbildningspolitiskt och ett regionalpolitiskt Prot. 1988/89:110 perspektiv. 9 maj 1989 Herr talman! Jag vill nu beröra de ekonomiska ramarna för den regionala utvecklingen. Det jag tidigare har uppehållit mig vid i mitt anförande handlar mer om den allmänna inriktningen. Tyvärr saknas det alltid tid, plats och utrymme för att kunna diskutera detta i riksdagen. Därför har jag hållit mig särskilt till mina åsikter. Folkpartiet anser att det regionalpolitiska stödet skall inriktas på att tillvarata glesbygdens resurser och utvecklingsmöjligheter. Därför är en nedsättning av arbetsgivaravgifterna av stor betydelse för näringslivet i fjällkommunerna. En nedsättning av avgifterna sker nu för hela Norrbottens län. Att stödet inneburit ökad produktion och sysselsättning har bl.a. landshövdingen i Norrbotten verifierat. Folkpartiet har under ett flertal år fört fram förslaget om en ändring av stödområdesindelningen — men det har varit resultatlöst. Vi anser att hela stödområde A bör omfattas av sänkta arbetsgivaravgifter, däremot inte kustkommunerna. Det är självklart att företag inom tillverkningsindustrin, hotell—-pensionat och handeln i t.ex. Sorsele, Vilhelmina och Storuman har svårt att förstå rättvisan i att de skall belastas med fullständiga avgifter, då däremot företag i Luleå får reduktion med 10 96. Vi i folkpartiet vill särskilt stärka fjällbygden med ett extra anslag på 15 milj.kr. Anslaget skall delvis vara en kompensation för det bortfall av arbetstillfällen som nu sker inom skogsbrukets område på grund av pågående naturskyddsarbeten till följd av naturskyddsintressen. Detta anslag skulle i huvudsak komma Västerbottens fjällbygd till godo. T.ex. domänverket drar nu kraftigt ner sin organisation i Västerbotten, vilket leder till bortfall av arbetstillfällen i de minsta och mest sårbara kommunerna. Tyvärr har inte majoriteten ställt upp på vårt förslag, vilket starkt måste beklagas. Det finns projekt som ur skogsvårdande och inte minst ur turistisk synvinkel synnerligen väl skulle behöva detta tillskott. Marianne Stålberg har från sin bänk sagt ett flertal gånger att om det skulle fattas pengar går det bra att återkomma till regeringen. Men jag förstår inte denna bakåtvända ordning. Varför inte nu på en gång tillstyrka detta förslag på 15 milj.kr.? Jag tror att de 3 565 människorna i Sorsele och de 3 759 människorna i Dorotea med öppna armar skulle ta emot en förstärkning för att öka sysselsättningen i deras svaga kommuner. Jag skall inte vidare beröra behovet av höjning av länsanslaget. Det har tidigare företrädare för folkpartiet redan gjort. Men jag efterlyser en förändring av inriktningen av stödet. Det borde även utgå till s.k. mjuka insatser i form av konsulthjälp, dvs. inte enbart till lokaler. Detta skulle vara till god hjälp för framför allt de kvinnor i glesbygdslänen som startar egna företag och behöver råd för marknadsföring men även ekonomisk rådgivning. Herr talman! Folkpartiet anser att större kraft framgent måste ägnas regional utveckling, en utveckling som blir mer komplex och ställer större krav på samordning av insatserna. Regionalpolitikens syfte måste väl ändå vara att skapa lönsamhet och ha sin grund i ökad effektivitet och produktivitet. Resultatet kan då bli ökad sysselsättning och utveckling och skapa 25 likartade villkor för människor. Herr talman! Till sist vill jag yrka bifall till reservation 17 i arbetsmarknadsutskottets betänkande 13. Den handlar om fördelningen av servicebidrag till glesbygdsbutiker. I en gemensam reservation från folkpartiet och centern framhåller vi att den instans som har den bästa kunskapen och kan göra den bästa bedömningen av behovet av glesbygdsstöd till butiker är länsstyrelsen. Den bör ha det slutgiltiga avgörandet. Vi tror inte att länsstyrelsen missbrukar sin makt. Vi vet att den inte gör det. Vi anser att konsumentverkets prövning av stöd till glesbygdsbutiker bör upphöra. Konsumentverket har så många andra viktiga uppgifter, i stället för att sköta denna uppgift som kan skötas av länsstyrelsen. Om vi menar allvar med ett decentraliserat beslutsfattande, med förtroende för de lokala instanserna, och om vi inser butikens betydelse för bygden, bör länsstyrelsen ha detta ansvar. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till de reservationer där folkpartiet finns med.

Herr talman! Arbetsmarknadsutskottet har i betänkande 13 behandlat en motion från Gotlandsbänken. Det är motion A424 som behandlar fortsatta möjligheter till regionalpolitiskt stöd till turistinvesteringar på Gotland. Herr talman! I korthet är bakgrunden till denna motion att turistnäringen är en av Gotlands viktigaste näringar, dels för att skapa sysselsättning, dels för att sprida arbetstillfällena över ön. Gotland har inte heller den industrisysselsättning som finns genomsnittligt i övriga landet. Som det också sägs i utskottsbetänkandet har Gotland en viss särställning i turisthänseende. Gotland konkurrerar inte med fjällområdena, vilket var ett av skälen till att dra in möjligheterna till detta stöd. Jag kan förstå att om man bygger skidbackar runt om i landet så konkurrerar man med fjällområdena. Vi menar att med vår muromgärdade medeltida stadskärna, vår särpräglade natur och våra rika fornlämningar utgör vi inte en konkurrens utan ett komplement till fjällturismen. Tillsammans åstadkommer vi att fler kan semestra i Sverige, och det anser vi vara positivt för hela landet. Turistrådet har pekat på tre områden i landet där det är intressant att utveckla turismen. De båda andra områdena är fjällområden. Turistsäsongen på Gotland är kort, och man kan inte finansiera de investeringar som är nödvändiga för att få en förlängning av säsongen till stånd. Det är, herr talman, gotländsk turistindustris problem i ett nötskal. Vi fick för några år sedan den s.k. Avstamp Gotland-utredningen. Den har medfört mycket positivt, och det tackar vi för. Ett resultat av utredningen var att man tillsatte den statlige förhandlare som utskottet också nämner. Han har bl.a. i dagarna framlagt en del förslag. Förutom de möjligheter som utskottet pekar på och vad som föreslås i propositionen om fortsatt regionalpolitiskt stöd inom ramen för förhandlarens uppdrag, bör därutöver detta stöd kunna utgå. Utskottet skriver att man förutsätter att förslaget inte innebär någon försämring för Gotland. Då menar jag att det logiska hade varit att utskottet tillstyrkt motionen. Jag är besviken över att utskottet inte kommit till den slutsatsen. Jag utgår naturligtvis från att man i utskottet verkligen menar vad man skriver. Om ingen utskottsföreträdare motsäger mig på den punkten skall jag avstå från att yrka bifall till motionen. Jag räknar också med att regionalpoli — Prot. 1988/89:110 tiska kommittén i sitt fortsatta arbete kommer att inse Gotlands svårigheter 9 maj 1989 på detta område, men också Gotlands möjligheter, om vi får rimliga Regionalpolitik förutsättningar.

Herr talman! Regeringspartiets företrädare har i denna debatt, liksom i så många andra sammanhang, berömt sig av de resultat man nått och de höga ambitioner man har jämfört med oppositionen. Det kan ju ändå inte rimligen gälla regionalpolitiken — jag vill, liksom flera tidigare talare, betona det. I budgetpropositionen redovisas hur regeringen under perioden 1985—1989 har lagt fram samma förslag beträffande inriktning och omfattning av regionalpolitiken under hela denna fyraårsperiod. Tillskottet därutöver har fått skaffas fram efter det att behov har uppstått och konstaterats. Jag vill då i min tur konstatera att socialdemokraterna varit ganska passiva i sin attityd. Detta förhållande har varit kännetecknande även för det här året. I centerpartiet bedömde vi de medel som regeringen tidigare föreslagit som klart otillräckliga. Vår bedömning gjordes mot bakgrunden av de behov som vi då ansåg föreligga. Vi har fått rätt i denna bedömning. Det är därför som vi nu återigen lägger fram förslag om förstärkning av de regionalpolitiska insatserna. Den ihållande högkonjunkturen har självfallet i hög grad underlättat strävandena att nå målet full sysselsättning, ett mål som vi, om man ser till hela landet, nu har nått. Frågan är ändå, om vi i Sverige rätt har utnyttjat denna kanske unika situation när det gäller att få en geografiskt balanserad ekonomisk utveckling, med allt vad det innebär i fråga om långsiktighet och uthållighet ur välfärdssynpunkt. För att en marknadsekonomi i en kraftig högkonjunktur som denna inte skall verka alltför centraliserande krävs det att den politiska makten verkligen ställer upp med en kraftfull regionalpolitik, kraftfullare än vad regeringen hittills mäktat med. Den stop-go-politik som vi nu ser exempel på bekräftar denna syn på utvecklingen. Med ett bifall till de centerförslag som framlades redan i höstas skulle vi ha kunnat lägga grunden för en mer balanserad utveckling. Vi hade därmed även gjort behovet av dagens panikbromsning betydligt mildare. Det finns, som bl.a. arbetsmarknadsministern sagt, i dag en stor vilja till utveckling och investeringar ute i landet. Den situationen anser vi borde kunna tas till vara ännu bättre än som skett. Det får helt enkelt inte vara så att brist på regionalpolitiska medel verkar begränsande på framtidsinvesteringarna. Centern har lagt överbud på detta område, säger någon. Ja, visst är våra förslag generösare än regeringens och utskottets socialdemokraters. Men det har naturligtvis en orsak. Detta är för oss ett prioriterat politikområde, och det är det knappast i lika hög grad för socialdemokraterna. Konkret vill vi därför föreslå att det på tilläggsbudget II tillförs ett medelstillskott för lokaliseringsbidrag på 200 milj.kr. för innevarande budgetår och för regionala utvecklingsinsatser med 212 milj.kr. mer än propositionen föreslår. Det innebär att anslaget för regionala utvecklingsinsatser räknas upp med 162 milj.kr. jämfört med propositionsförslaget. 2 Härav — och det vill jag betona — bör 100 milj.kr. användas för direkt landsbygdsutveckling, en ny anslagspost som vi verkligen tycker är motiverad efter den tidigare förda landsbygdskampanjen. Det är mot denna bakgrund som centerpartiets förslag på detta område skall ses. Det är också viktigt att notera att när vi föreslår ökade medel till länsanslaget är det pengar som inte går till konsumtion för dagen utan just till framtidsinvesteringar, som lägger grunden för de framtida resurserna och den framtida välfärdsutvecklingen. Jag tror att det i framtiden är två vägar som det är ofrånkomligt att vi beträder, om den nuvarande nedgångstrenden på den rena landsbygden skall kunna brytas. Först gäller det ökade insatser på infrastrukturella åtgärder. Ny teknik skapar tillgänglighet på ett nästan revolutionerande sätt. Men även de traditionella basfunktionerna måste förbättras. Det som alla måste notera i samband med landsbygdskampanjen är de samfällda krav som formulerats om större anslag till bl.a. vägar. Jag var i Örebro län i går. Där sade man att det inte fanns en grusväg kvar i Örebro län. Gruset var slut, och nu körde man på lervägar. Det är inte bara i detta län som det är ett faktum. Sådant måste naturligtvis åtgärdas. Jag tycker att den vägdebatt vi hade i kammaren i förra veckan gav flera exempel på hur stort upprustningsbehovet är. Vi har från centern mött detta behov med förslag om ett rejält upprustningsprogram. När jag nu nämner olika politikområden tar jag upp den handske som Ingela Thalén tidigare kastade. Det gäller att åstadkomma samverkan mellan olika områden för att man skall nå en effektiv regional utveckling. Det är väldigt mycket som ännu fattas på detta område. I framtiden bör det samhälleliga stödet att få en starkare tonvikt på kompetensuppbyggnad, rådgivning och konsulttjänster exempelvis från utvecklingsfondernas sida. Teknikspridning är ytterligare ett område med en mycket stor potential som får relativt små anslag i regeringens budgetförslag — jag tror att det är 33 miljoner för hela landet. En tredje aspekt som jag också vill ta upp i den här debatten — möjligen mot bakgrund av att jag kommer från Bergslagen med det ensidiga näringslivet där och de svårigheter som kvinnorna har att nå upp till samma förvärvsgrad som männen -— är att vi måste jobba betydligt intensivare på att få en spridning av tjänstesektorn till de här delarna av landet. Men det gäller inte bara den traditionella privata tjänstesektorn utan också att man försöker bryta en del kommunala monopol på områden som tidigare — och även än så länge, tyvärr — är uteslutna för enskild företagsamhet. Jag tänker t.ex. på att det med statsbidragens konstruktion inte är möjligt för två välutbildade förskollärare att som enskilda företagare bedriva barnomsorg i detta land. Man skulle kunna göra mera för företagande och kvinnors sysselsättning i de här bygderna genom att öppna dessa möjligheter för enskilt företagande på tidigare traditionella kommunala monopolområden. Jag tror att det är fruktbart om man också anlägger den regionalpolitiska aspekten på denna fråga. Sedan vill jag säga några ord med anledning av utskottets behandling av några av de motioner som jag har varit med om att skriva, ofta tillsammans med Kjell Ericsson. Motionerna har då direkt landsbygdsanknytning. Det gäller bl.a. utbildningen i glesbygd, lokalkontor i mindre orter och det s.k. Trelänsmotet i Bergslagen. Ove Karlsson, som kommer att tala efter mig, har — Prot. 1988/89:110 delvis samma yrkanden. Dessa har blivit vederbörligen avstyrkta av utskotts 9 maj 1989 majoriteten, dock med en vänligare skrivning, eftersom Ove Karlsson har hållit i pennan. Det kan anses röra sig om små frågor, sedda från riksdagens horisont, men de är icke obetydliga på den lokala nivån, där vi kanske annars arbetar politiskt. Gemensam nämnare i dessa motioner är en vilja att ta till vara egen utvecklingskraft, mobilisera den utvecklingskraft som finns i de berörda bygderna. Det är också fråga om en helhetssyn på samhällets funktioner. Gemensamt är också att de berörda parterna anser sig behöva litet starthjälp av statsmakten. Motionerna är faktiskt skrivna med utgångspunkten att även riksdagen har en vilja att göra en insats på dessa områden. Bara ett auktoritativt uttalande eller en klar skrivning i betänkandena är ju ett stöd för vad som står i motionerna. Jag tror också att det skulle vara vägledande för de organ som senare skall behandla förslagen, t.ex. glesbygdsdelegationen. Så blir det nu inte. I betänkandet återfinns bara ett temperamentsfattigt konstaterande att ”berörda organ får bedöma projekten”. Detta finner jag utomordentligt otillfredsställande. Det är en besvikelse inte bara för oss motionärer utan givetvis i första hand för människorna på olika orter, människor som verkligen arbetar helhjärtat när det gäller de här frågorna. Socialdemokraternas nederlag beträffande länsanslagen gör dock möjligheterna litet större att förverkliga en del av projekten för utveckling av svensk landsbygd. Herr talman! Jag vill också kommentera reservation 7. Där behandlas möjligheten att inplacera kommuner i tillfälliga stödområden. Ett bifall till den reservationen skulle innebära att man på en ort som Grängesberg skulle kunna möta den dramatiska gruvnedläggningen med offensiva åtgärder, t.ex. en tillfällig inplacering i högre stödområdesklass. Kammaren anser tydligen inte detta vara viktigt, eftersom den inte är beredd att bifalla reservationen. Till sist: På betänkande AU13:s första sida finns en redovisning av det regionalpolitiska stödet. Man jämför de olika partiernas förslag. Men det fattas en viktig upplysning som jag minns från utskottsbehandlingen, nämligen kostnaden för nedsatta socialavgifter i vissa delar av landet. Miljöpartiet har här föreslagit nedsatta socialavgifter för företag i Norrland, Blekinge, Värmland, delar av Bergslagen samt ytterligare några orter. Det här skall kompensera de kraftiga höjningarna av skatten på energi som man också föreslår. Miljöpartiet har i sina motioner uppskattat kostnaderna till 600 milj.kr. Men uppgiften saknas på betänkandets första sida. Det är synd, eftersom det inte är fråga om 600 milj.kr., inte heller om 6 000 milj.kr., utan om 13 000 milj.kr. Så mycket skulle det kosta att förverkliga miljöpartiets förslag. Jag söker inte onödig polemik med miljöpartiet, men jag tycker att det hör till politisk konsumentupplysning att alla partiers förslag nagelfars lika noggrant och redovisas lika fullständigt i utskottens betänkanden. Någon som tillhör utskottsmajoriteten kan kanske svara på varför detta icke blivit fallet. Jag vill gärna uppmana miljöpartiets företrädare att med tanke på 29 effekterna litet noggrannare tänka efter, innan förslagen läggs fram. När det gäller regional utveckling vill jag säga att miljöpartiets förslag är direkt företagarovänligt. Egenföretagare skall ju inte kompenseras för sina egenavgifter. Men här rör det sig om nyckelgrupper, herr Skånberg m.fl., när det gäller regional utveckling i Norrland och på andra håll. Egenföretagarna skulle alltså bara få betydligt höjda skatter och avgifter. Så blir det när man skall ta in de 13 miljarderna. Kanske blir det en 80-procentig skattehöjning när det gäller bensin eller 39 26, om man väljer att dela lika mellan bensin, el och olja. Då får man in 13 miljarder kronor. Återigen, egenföretagarna skall alltså bara betala högre skatter och avgifter. De får inte del av sänkningarna. Jag noterar som ett faktum i detta sammanhang att miljöpartiets regionalpolitik inte är konsistent. Med dessa konstateranden och med en förhoppning om vissa klarlägganden ber jag, herr talman, att få yrka bifall till de reservationer i båda betänkandena som har undertecknats av centerledamöter.

Herr talman! Jag kommer ju snart att ta till orda i ett anförande, men när jag begärde tid för anförandet hade jag inte förutsett att jag skulle behöva yttra mig också på den här punkten. Det är riktigt att vårt förslag totalt sett — med sänkta arbetsgivaravgifter både i stödområdena och inom vården — kostar mycket pengar, ca 13 miljarder kronor. Det är också riktigt att vi i vårt budgetförslag, som lades fram i januari, har finansierat det hela. Vi menar att det här inte skulle vara till skada — då hade vi naturligtvis inte lagt fram förslaget — utan till stor nytta för företagen. Det är ju fråga om en omfördelning som kan vara speciellt viktig nu då vi har en överhettning och många talar om att vi är tvungna att kyla ned ekonomin. Ekonomin behöver ju inte kylas ned på alla håll. På en del håll behöver man i stället öka förutsättningarna för människor att livnära sig, så att hela Sverige kan leva. Vi är alltså övertygade om — och det är det som ligger bakom vårt förslag — att många företag skulle välja att starta eller förlägga sin expansion till de regioner i Sverige där arbetsgivaravgiften sänks på det här sättet. Vi har också, som jag återkommer till senare, föreslagit försök med en sådan här verksamhet i vissa mera begränsade områden. Om en stund skall jag alltså återkomma till detta i mitt anförande.

Herr talman! De upplysningar som Krister Skånberg gav bekräftar ju min bild av den våldsamma obalansen mellan beräkningarna i motionerna, kostnader på 600 milj.kr., och det som utskottet har kommit fram till som verklig kostnad. Vid granskningen har man alltså kommit fram till en kostnad på 13 miljarder kronor. Skulle man kompensera för denna summa, skulle det krävas en ca 40-procentig höjning av skatten på el, olja och bensin eller 80 procents höjning av enbart bensinskatten, om man vill välja den vägen. Är det då fråga om en egenföretagare i Norrland — med de avstånd som finns där när det gäller egna transporter och företagets transporter — är det inte så lätt att anse sig vara kompenserad, om socialavgifterna sänks med 10 960. Dessutom undantas egenavgifterna i edra motioner. Sammantaget skulle detta innebära en ren katastrof för småföretagande och nyföretagande i de = Prot. 1988/89:110 här utsatta landsdelarna. Jag bidrar möjligen till miljöpartiets utveckling när 9 maj 1989 jag pekar på detta faktum. Ni får räkna om det hela vid nästa stora Regionalpolitik ekonomiska motion.
Herr talman! Det är ju viktigt, Göran Engström, att konstatera att vi talar om två olika belopp. Herr talman! Förverkligandet av det stora förslaget om nedsatta arbetsgivaravgifter i hela stödområdet och dessutom i några andra angivna områden samt inom hela vårdsektorn skulle totalt kosta 13,3 miljarder kronor. De 600 milj.kr. som nämns här är för den begränsade försöksverksamheten. Vi har så att säga framlagt två förslag för att ha två möjligheter att pröva dessa teorier. Skulle kammaren avslå det större, så vill vi åtminstone att själva försöksverksamheten kommer i gång, och det är detta som kostar 600 milj.kr. Finansieringen har vi lagt på hela beloppet som täcker 13,3 miljarder. Den finansieringen — och det får vi anledning att tala om i samband med andra utskottsbetänkanden — innehåller en rad skattehöjningar på områden som skall leda till förbättrad miljö. Det framgår av vår s.k. gröna lunta. Det innebär bl.a. att vi föreslår utsläppsskatter, avgifter på konstgödsel, höjda drivmedelsskatter, höjd energiskatt, förpackningsskatt osv. Vi återkommer till detta i samband med tilläggspropositionen. Detta är som sagt till fördel både för miljön och för företagandet i hela Sverige. Kanske kan vi prata oss samman om gemensamma åtgärder. Jag tror att centern och vi vill samma saker på en rad av dessa områden. Då får vi också diskutera effekten när det gäller egenavgifterna. Men detta förslag framläggs för att vi skall få en omfördelning av företagandet i Sverige till förmån för de sysselsättningssvagare regionerna.

Herr talman! Visst är vi överens om att man via miljöavgifter och skatter skall försöka göra en enhet av ekonomi och ekologi. Det är inte den saken jag kritiserar. Det kan vi säkerligen utveckla ytterligare även från centerpartiets sida. Men det är den totala omfattningen av edra motioner, som berörs i detta betänkande, som blir så orimlig just för de grupper som jag har nämnt. Jag tycker att detta måste föras fram i denna kammardebatt. Inte ens de 600 miljoner kronorna i kostnad finns redovisade på första sidan i betänkandet. Jag tycker faktiskt att åtminstone det borde varit med för att ge en korrekt upplysning. Jag kommer att för centerpartiets räkning delta i denna debatt även i fortsättningen. Den blir möjligen inte enklare ur Krister Skånbergs synvinkel.

Herr talman! Jag har i motion A449 tillsammans med ett antal andra socialdemokrater aktualiserat frågan om en uppföljning och utveckling av ”Hela Sverige ska leva”-kampanjen. Jag har gjort det mot bakgrund av det faktum att själva kampanjen nu avslutats och att kampanjen enligt mitt förmenande blivit en framgång. Många människor har engagerats i ett lokalt arbete för att utveckla sin bygd. Minst 40 000 människor har deltagit i lokala studiecirklar med syfte att ta fram lokala handlingsoch utvecklingsprogram, och många fina planer och resultat har redovisats. Kampanjen har breddat basen för regionalpolitiken genom att engagera sektorsintressen av olika slag och stärka samverkan dem emellan. Det krävs också mer samverkan mellan t.ex. statliga myndigheter och olika intresseorganisationer. Genom att skapa en helhetssyn i olika sammanhang kan man skapa ett offensivt synsätt. De aktiviteter som funnits måste nu följas upp. Det måste ske på lokal, regional och central nivå. Det är angeläget att regeringen lägger fast en politisk strategi för hur kampanjen skall fullföljas. Sedan skall den fullföljas ute på fältet, både regionalt och lokalt, och ge resultat i en levande landsbygd. Samarbetet och samordningen mellan statliga myndigheter och serviceorgan måste i större utsträckning än nu kunna prövas, samtidigt som också samarbete sker med det privata näringslivet.

De lokala aktiviteter som förekommit är till nytta och bör således på ett bra sätt kunna tas till vara. Utskottets skrivning beträffande vår motion tolkar jag positivt. Med detta inlägg har jag bara velat ge uttryck för en önskan att regeringen nu verkligen följer upp det regionalpolitiska arbete som pågår i skilda delar av landet. Det krävs en långsiktig politisk satsning för att nå ett bra resultat, som förverkligar det arbete som skett under den gångna kampanjen. Jag tror kampanjen ”Hela Sverige ska leva” har gett en signal för en fortsatt verksamhet ute i skilda delar av landet som vi nu bör ta vara på. Herr talman!

Herr talman! När det gäller regionalpolitiken har vi lagt fram flera motioner, bl.a. en partimotion som bär titeln Regionalpolitik. Där försöker vi ta ett helhetsgrepp på regionalpolitiken. Vi påpekar att en konsekvent och långsiktigt hållbar regionalpolitik inte kan bygga på punktstöd och olika krispaket. Det krävs politiska beslut med en helhetssyn, om man vill att hela landets överlevnad skall tryggas. Detta har två delar. Dels vill miljöpartiet motverka att storstadsområdena blir ännu större och ännu mer överhettade, dels vill vi verka för en utveckling av små och medelstora städer och av landsbygd och glesbygd. Då krävs en lång rad åtgärder i bägge ändarna. Här skall jag framför allt tala om vad som behövs för att stärka regionernas och kommunernas konkurrenskraft gentemot storstadsregionerna. Det handlar om åtgärder och reformer som gynnar både hushåll och näringsliv.

Våra förslag innebär möjligheter att föra över resurser från överhettade områden till regioner som behöver bättre förutsättningar för dem som bor där att försörja sig och hålla hela Sverige levande.

Verksamheten gäller alla företag men nedsättningen gäller bara de fem första anställda. Nedsättningen skall göras för de anställda med de lägsta lönerna för att vi skall kunna hantera kostnaderna för förslaget. Nedsättningen bör vidare endast medges för anställda som får avtalsenlig lön för minst halvtidsarbete. Kostnaderna för detta förslag finns faktiskt redovisade i betänkandet på s. 8. Där talas om att vi vill reservera 600 milj.kr. under anslaget D 6 i tionde huvudtiteln. Det finns alltså mycket noga angivet vad det skulle kosta. För mig är det viktigt att framhålla att man parallellt med detta bör göra försök med inrättandet av närfonder. Jag arbetade under ett par år för kanske sex år sedan på Näringspolitiskt Centrum i Norrtälje. De regionala utvecklingsfonderna, en i varje län, fungerar ju som verktyg för nyföretagande och utveckling av små och medelstora företag. Försöksverksamheten i Norrtälje skedde i form av ett samarbete mellan landstinget, utvecklingsfonden i Stockholms län, Norrtälje kommun och Hushållningssällskapet i länet. Försöket byggde på tanken att den lokala företagsamheten skulle ha glädje av en mera närliggande rådgivningsinstans än vad utvecklingsfonden erbjöd. Det visade sig mycket riktigt att detta försök hade en mycket stor effekt. Många företag som inte hade haft kontakt med utvecklingsfondens kontor i Solna hörde av sig till det lokala kontoret i Norrtälje. Ett annat intressant inslag i försöksverksamheten var att man på Näringspolitiskt Centrums kontor inte hade möjlighet att bevilja lån utan bara kunde bistå företagarna med råd och dåd av andra slag. Det fanns en handläggare från utvecklingsfonden som kunde bereda låneärenden. Men i många fall visade det sig att låneärendena i stället kunde handläggas av någon av ortens banker. Från Näringspolitiskt Centrums sida behövde vi bara hjälpa företagarna att specificera sina lånebehov eller i en del fall följa med till banken och så att säga hålla handen den första gången. Många av de duktiga företagarna är kanske inte duktiga just när det gäller bankärenden, utan de är bättre på själva företagandet. Speciellt gäller detta pionjärer av olika slag, som inte har hunnit lära sig hur man hanterar låneärenden på ett för bankerna begripligt sätt. Dessa företagare kan därför behöva hjälp. Verksamheten i Norrtälje gav alltså det mycket entydiga beskedet och resultatet att det är bra med lokala rådgivningsinstanser. Vi fick ganska god press och annan uppmärksamhet under den här tiden. Näringspolitiskt Centrum finns fortfarande kvar, men nu kan det rimligtvis inte längre vara fråga om en försöksverksamhet. I ett antal fall har utvecklingsfonderna på olika håll i landet också samarbetat med kommunerna, t.ex. med deras näringslivskonsulenter, i likartade verksamheter som den i Norrtälje, även om det inte har skett i samma omfattning och även om samarbetet inte har varit lika uttalat. Det finns alltså på olika håll i Sverige positiva erfarenheter av det som vi i miljöpartiet nu skulle vilja renodla under benämningen närfonder, dvs. att man i varje kommun inrättar ett rådgivningsorgan, som både ger råd och hjälper till att förmedla råd från andra företagare och kunniga inom området och som även hjälper till med finansiering. Jag tror att det skulle vara mycket värdefullt att parallellt med den försöksverksamhet med nedsatta arbetsgivaravgifter som vi i reservation 14 föreslår skall bedrivas i vissa försöksområden även bedriva försök med inrättande av närfonder i samma områden. Det rör sig här om mycket små belopp. Inom den föreslagna ramen av 600 milj.kr. låter det sig utan vidare göras att t.ex. fyra försökskommuner även bedriver försök med närfonder. Herr talman! Jag vill med detta anförande fästa uppmärksamheten på värdet av en lokal rådgivningsverksamhet för de lokala företagen. Värdet i detta har visats i verksamheter som redan har bedrivits i Sverige. Det vore angeläget att fånga upp dessa erfarenheter och använda dem i en fortsatt, mer decentraliserad regionalpolitik. Och man kan väl egentligen inte tänka sig något mer decentraliserat än att denna verksamhet bedrivs i varje kommun.